Herr talman! Kvinnor har för låga löner, det är helt klart, och det är något vi måste göra någonting åt. Därför säger jag att vi är beredda att via skatter vidta åtgärder så att de sektorer där många kvinnor arbetar också skall få höjda löner. Det är väsentligt. Det är inte moderaterna beredda att ställa upp på. Moderaterna talar om att det finns ett annat löneläge, bl.a. i USA. Det är ju intressant när man talar om skatter och löner. I USA har man lägre skatter, men man har också betydligt lägre löner. Och på de områden Christel tog upp i sitt anförande om t.ex. hemnära tjänster, service och annat handlar det om väldigt låga löner, och det ställer vi inte upp på. Vi tycker att man skall ha bra betalt för det man utför, och kvinnorna skall ha lika bra betalt som männen för det de utför. Det tycker vi är väsentligt.

Herr talman! I går läste jag i en kvällstidning om en far som under åtta år hade misshandlat och torterat sin dotter. Under de senaste vekorna har de flesta medier diskuterat den 22-årige yngling som utnyttjat minst tio barn både i hemmet och på de dagis som han jobbat på. Och med jämna mellanrum diskuteras olika övergrepp som uppmärksammas av medier. Gemensamt för alla dessa berättelser är att det är män som begår över 90 % av alla vålds och övergreppsbrott. Trots detta är det nästan enbart kvinnor som diskuterar jämställdhet. Det här är oerhört negativt. Vi har nu diskuterat jämställdhet i snart 20-30 år, men fortfarande är det en diskussion som framför allt förs bland kvinnor om män. Det här har gjort att jämställdhetsdebatten ofta bland män fått en negativ klang. Många yngre upplever att det enbart är äldre och medelålders kvinnor som gnäller. Och man ser inte att problemen är reella. Det är därför glädjande att se att det finns flera motioner som uppmärksammar männens del och ansvar i jämställdhetsdebatten. Jämställdhet får inte enbart vara kvinnornas samtal om männens beteende, utan skall jämställdheten bli en varaktig och rejäl framgång måste vi män börja diskutera varför "vi" begår de brott som vi gör, varför "vi" använder våld och härskartekniker för att behålla vår position i samhället. Själv började jag fundera på dessa frågor när jag som tonåring lärde känna en tjejkompis som blivit sexuellt utnyttjad av sin pappa. I processen kring polisanmälan och bristen på engagemang från myndigheter som borde stöttat, insåg jag att förhållandena för man och kvinna långt ifrån var jämlika och rättvisa. Vi män måste våga se på oss själva, våra beteenden och positioner, hur vi agerar vad det gäller relationer mellan män och kvinnor, hur vi agerar i yrkeslivet och hur vi agerar i familjelivet. Det var bl.a. ur det här perspektivet som jag som förbundsordförande i KDU tog initiativet till MAN, ett opolitiskt nätverk som försöker jobba med jämställdhetsfrågor ur ett manligt perspektiv. Det är också därför som jag anser att det är oerhört viktigt att självklarheter som lika lön för lika arbete eller paroller som hela lönen och halva makten måste bli en del av männens politiska krav. Men det är också viktigt att vi män vågar kräva vår rätt att få vara hemma med våra barn. En fungerande föräldraförsäkring är därför av yttersta vikt för att jämställdhetsarbetet skall fortsätta att utvecklas. Det är också utifrån det här perspektivet som vårdnadsbidrag blir så självklart för mig. Även jag som man vill ha större möjlighet att vara hemma med mina barn. Och ett utbyggt vårdnadsbidrag skulle underlätta för alla att själva välja arbetstid och barnomsorg. Framför allt möjligheterna för män och kvinnor att via vårdnadsbidraget gå ned i arbetstid, utan att man för den skull gör så stor ekonomisk förlust, tror jag kan vara bra för jämställdheten på sikt. Men oavsett politiska idéer och förslag så måste jämställdhetsdebatten i sig bli mer jämställd. Var finns männen? När tänker männen börja att diskutera männens ansvar för att vi tillsammans skall skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle? Det här är mina frågor, till mig, till min generation och de individer som likt mig är män. Som jag ser det är det dags att även vi män börjar diskutera vad vi har för ansvar kring dessa stora och viktiga frågor.

Herr talman! Det var en kraftfull appell som Birgitta Ahlqvist gav här. Det finns anledning att instämma i mycket av det hon sade. Men det reser också ett par frågor. Hon säger att det är viktigt med rätten till ett eget arbete också för kvinnor. Jag instämmer i det. Men då blir man lite konfunderad varför det är ett så starkt motstånd från socialdemokratiskt håll mot en vidgad arbetsmarknad som framför allt skulle kunna öppna upp för kvinnor och varför man i realiteten fortfarande framhärdar i det som närmast är ett yrkesförbud, eftersom det är just på de områden där kvinnorna dominerar som man inte tillåter att starta eget.

Herr talman! Birgitta Ahlqvist sade att hon inte trodde att man kan lösa problemet med en vidgad arbetsmarknad. Sedan blev hon fortfarande svaret skyldig. Hur löser man det då? Det har hittills lösts genom att kvinnor har blivit avskedade och har en sämre lön. Birgitta Ahlqvist säger diplomatiskt: Jag tror att man skall gå andra vägar. Men vi fick ingen väganvisning. Det är den som jag efterlyser här. Birgitta Ahlqvist polemiserar och säger att lösningen inte är att ta in män inom kvinnodominerade yrken. Jag tror att vi har en del att lära när vi tittar i backspegeln och ser vad som hände under varvskrisens och tekokrisens dagar. Det är ingen tvekan om att det var en könsfråga som innebär att där män dominerar läggs miljarderna, och där kvinnor finns med är man mindre omsorgsfull från statsmakternas sida. Därför spelar detta en roll. Dessutom, och det är viktigt att säga, har männens inträde på kvinnodominerade områden andra värden också för dem som är föremål för den insats som görs. Det är viktigt att inte bortse från. Sedan kan det vara intressant att höra vad Birgitta Ahlqvist säger om mitt tips här. Skulle vi inte när vi har internationella konferenser kunna påbjuda en frivillig kvotering så att också männen till hälften deltog?

Herr talman! Som relativt ny riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet känns det i dag som en högtid att delta i denna jämställdhetsdebatt. För mig är feminismen, dvs. rörelsen för jämställdhet för kvinnor, en etisk feminism. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om etik och moral och om att ge alla samma förutsättningar utifrån sina personliga möjligheter. Alla människors lika och unika människovärde gör att alla skall ha samma möjligheter. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet framhåller därför en etisk feminism. En jämnare fördelning av män och kvinnor gagnar demokratin och tillför fler synsätt i politiken. Bredden och kvaliteten blir bättre. I en rapport som jag läste som hette Jämställdhet men inte feminism - 600 unga kvinnor om kvinnosaken, Timbro, säger Bodil Bryntesson så här: Att debatten ser ut som den gör i Sverige har naturligtvis många förklaringar. Det handlar om svensk feminisms historia, Vänsterns patent på jämställdhetsåsikter, borgerlighetens defensiva tystnad på området samt massmediernas nyhetsvärdering som gynnar kändisar som ställer konkreta krav riktade mot staten. Det är hög tid att borgerligheten höjer rösten på jämställdhetsområdet och erbjuder en alternativ feminism. Underlag och efterfrågan finns redan - inte minst i den yngre generationen. Det är dags att bredda bilden av svensk feminism och ta vara på den optimism den unga generationen känner i jämställdhetsfrågan! Så långt Timbrorapporten som jag tycker att det ligger mycket bakom. Herr talman! Dagens debatt har visat att det är kvinnorna som drar nitlotten på arbetsmarknaden. T.o.m. yngre kvinnor har svårare att få heltidsarbeten. Vi har inte uppnått lika lön för likvärdigt arbete. Vi har den mest könssegregerade arbetsmarknad vi någonsin kan ha, med kvinnor i den offentliga sektorn och män i den privata sektorn. Sedan är det dessutom så att kvinnor inom den offentliga sektorn flyttar, exempelvis till Norge, på grund av arbetsmarknads och löneläget. Det är inte bara civilingenjörsflytten som är oroande. Många civilingenjörer är i dag chefer och har höga löner, men tyvärr finns det inte så många kvinnliga civilingenjörer. Fördelningen bland nyantagna till forskarutbildning har blivit jämn. Men fortfarande är endast en tredjedel av de nyutexaminerade kvinnor. TCO har påtalat att kvinnliga medlemmar får sämre utdelning på utbildningen än befolkningen i övrigt. Kvinnors genomsnittliga timlön är 80 % av männens. Lokal och individuell lönesättning innebär faktiskt en risk att kvinnornas löner urholkas ännu mer, särskilt inom den offentliga sektorn. Det känns positivt när t.ex. manliga chefer går in och påtalar att arbetsmarknadsklimatet blir bättre när kvinnor träder in, att arbetsmiljön blir trevligare osv. Det behövs manliga budbärare. Jag är glad för de män som deltar i debatten i dag. Jämställdheten är inte enbart en kvinnofråga. Det är positivt att jämställdhetsfrågan i förskola och skola nu har hamnat i fokus. Jämställdhet och självförtroende är starkt förknippade. Den som vet att hon eller han kan stå på egna ben, har ett arbete med tryggad ekonomi osv. blir starkare i sitt eget självförtroende. Det är positivt att det finns kommuner som på allvar tagit tag i den könsneutrala arbetsvärderingen. Hur ser det då ut i skolans värld? Det är den verklighet jag själv mest levt i. Skolan är ju en kulturbärande institution. Jag gjorde en enkät med elever i årskurs 7 på min skola. Där visade det sig att 72 % av killarna och 89 % av tjejerna tror att tjejer kan bli lika duktiga i teknik som killar. 89 % av killarna och 9 % av tjejerna tror att killar kan bli lika duktiga i språk som tjejer. 51 % av killarna tycker att jämställdheten blivit bättre i skolan under den egna skoltiden, liksom 46 % av tjejerna. Men 15 % av tjejerna anser sig någon gång ha blivit kränkt på grund av sitt kön. 72 % av tjejerna tycker att lärarna behöver lära sig mer om jämställdhet. 75 % tycker att detsamma gäller för eleverna. Att undervisningen anpassas mer till pojkarnas intressen tycker bara 20 % av tjejerna, men 57 % av dem tycker att pojkarna upptar större delen av elevtiden. Hälften av tjejerna tror att lärarna vet mer om sina pojkelever. Också denna enkät visar att jämställdhetsarbetet är en process som ständigt pågår även om den är enkel och gjord av mig själv. Som vi har hört här innan börjar skolorna i dag att satsa på t.ex. 3R-metoden. R för representation, dvs. hur könsrepresentationen i vid bemärkelse ser ut, R för resurser, dvs. hur pengar, tid och plats fördelas samt R för reala, kvalitativa värden, dvs. vilka normer som formar verksamheten. Jag tycker att Svenska Kommunförbundet har tagit tag i detta på ett bra sätt. Herr talman! Det är beklämmande att inte IT sektorn har blivit den sektor där kvinnor och män arbetar sida vid sida. Att vårdsektorn skall bli jämställd inom de närmaste tio åren tror nog inte så många. Inte heller att byggsektorn skall bli det. Men IT-sektorn skulle ha kunnat bli det med mera stimulans åt flickorna. Kvinnorna har funnits på kontoren. Kvinnorna har stansat in miljontals tecken. Kvinnor måste erövra mera mark i världens största nätverk. IT-sektorn borde vara lösningen på diskrimineringen av unga kvinnor på arbetsmarknaden. En dubbelt så stor andel män som kvinnor i åldern 19-25 år har ett heltidsarbete, även om många i den åldern givetvis läser. Man ser redan där hur skillnaderna blir. Ändå är kvinnor mer välutbildade och avbryter sina studier i mindre omfattning än männen. Det har redan skett en backlash vad gäller jämställdheten. Unga kvinnor väljer, ibland ofrivilligt, att fortsätta att studera för att leva på studielån, trots en önskan om och kompetens för ett förvärvsarbete. Kvinnor kan inte längre nöja sig med att surfa i männens världar. IT-sektorn har enorma möjligheter. Kvinnor måste ha samma chans att forma utbudet och använda redskapet som männen. Här måste kraftfulla stimulansåtgärder sättas in. Jag satt t.ex. och pratade med några kvinnor i äldreomsorgen. De berättade om sitt nya datorprogram. Vi kom överens om att det inte stämde med deras rutiner och att det inte gav den nytta de trodde och önskade. Jag frågade mig då: Varför utformar inte kvinnor själva sina datorprogram? De vet exakt syftet med det och vad de behöver använda det till. Här är det viktigt att vi stimulerar kvinnor att ta tag i verktygen. Herr talman! Maria Larsson har berört våra reservationer om föräldraledighet och meritvärdering för att ta till vara jämställdhetsfrågorna för ett familjevänligt samhälle. Jag instämmer helt i det hon har sagt. Hon har även lyft in de hushållsnära tjänsterna. Det är viktigt att höja statusen även på det oavlönade arbetet. Begreppet ekonomiskt oberoende skall inte behöva betyda olika saker för män och kvinnor. Jag instämmer helt i det Maria Larsson har sagt om detta.

Herr talman! För oss liberaler har frågan om jämställdhet alltid varit en djupt ideologisk fråga. Man kan säga att det går en röd tråd från Adolf Hedin, som 1867 krävde kvinnlig rösträtt, till Elver Jonsson, som i dag kräver större engagemang av papporna. Jämställdhet handlar otroligt mycket om makt och det handlar om frihet. Därför är liberal feminism en självklar del av den liberala ideologin. Mycket av makten vet vi i dag handlar om pengar. Det handlar om egna pengar och det handlar om oberoende. Regeringens misslyckande med jobben drabbar kvinnor värst. Det drabbar kvinnor direkt genom arbetslöshet, och det drabbar kvinnor indirekt genom den situation som i dag innebär att det är kvinnor som är mest beroende av att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. I dag har Sverige lägre sysselsättningsgrad än man har för kvinnorna i Schweiz. Det är få som vet det. Hela förra mandatperioden lyckades vi i princip bara komma tillbaka till den situation på arbetsmarknaden som rådde när jobbuppgången bröts i början av socialdemokraternas regeringsperiod, en total nettoökning på ungefär 57 000 personer. Hela den ökningen faller på männen. Det har netto inte tillkommit ett enda nytt jobb för kvinnor under hela denna regeringstid. Statistiken visar också att kvinnligt företagande sjunker. Bara var fjärde företagare i Sverige är kvinna. Folkpartiet har gjort en Skop-undersökning som visar att potentialen bland kvinnor är precis lika stor som bland män. Potentialen för kvinnor som arbetar i offentlig sektor är mycket stor. Många kvinnor funderar på att starta eget, men de avstår. Det är ingen slump, tror vi, att kvinnor drabbas värst av den socialdemokratiska politiken. Motståndet mot förändringar är som störst på de områden som skulle betyda mest för kvinnorna. Vi hörde alla Göran Persson i valdebatten: Ekonomin går bra, fler får jobb, man får mer pengar. Då kan lillgrabben få en cykel och mamma kan få en ny vinterkappa. Det här visar just den monumentalt patriarkala attityden hos ledaren för den regering som kallar sig för världens mest jämställda. Mamma vill inte ha en ny vinterkappa. Mamma vill ha jobb, rättvis lön och bestämma själv vad hon skall använda sina pengar till. Socialdemokraterna är mest negativa till de förbättringar och förändringar för företagande som skulle betyda mest för kvinnorna. Man säger nej till t.ex. sänkta skatter inom tjänstesektorn. Man säger nej till privata entreprenörer inom den offentligt finansierade sektorn. Man säger nej till alla de regelförenklingar som skulle underlätta just för kvinnligt tjänsteföretagande, t.ex. att man skall kunna få F Sonja Franssons tidigare inlägg var mycket avslöjande. Det hon sade var att det är skillnad mellan att köpa en tjänst för att man inte kan utföra saken själv, då har man ett jämlikt förhållande, och att köpa en tjänst för att vinna tid. Då har man ett ojämlikt förhållande. Om jag just nu stod nere i bricklunchen och lagade mat eller serverade skulle jag uppfatta det som en ren provokation. Alla vi som går dit för att äta gör det för att vinna tid. Vi kan alla laga vår mat själva, men vi går dit för att vinna tid. Det är också avslöjande vilket synsätt man har på det som traditionellt är kvinnors uppgifter och det som kvinnor traditionellt har att sköta. Det som kvinnor gör kan alla göra, men det som män gör, det är svåra saker. Jag kan både måla fönsterbågar och putsa fönster. Jag har gjort det. Men jag kan försäkra att båda sakerna blir bättre om jag anlitar ett proffs. Jag tror att det är det här synsättet, som är så avslöjande, som också är orsaken till att man från socialdemokratisk sida inte vill vidta de förändringar och skapa de möjligheter som skulle behövas för att många kvinnor skulle kunna få anställning eller kunna starta företag och driva dem inom en tjänstesektor. Vi i Folkpartiet har, utöver allt det som Elver Jonsson har redogjort för, föreslagit: sänkt skatt på arbete i hela tjänstesektorn, F-skattsedel åt alla, förenklat regelverk och förenklade deklarationer för tjänsteföretagare. Bryt i praktiken de offentliga monopolen! Avveckla alla kommunala bolag! Värna inte om dem, avveckla alla de bolag som konkurrerar med kvinnors företagande. Avskaffa sambeskattningen helt och hållet! Ta med dagislämningen när tiden för reseavdrag beräknas! Varför inte ändra bostadsbidragen? Det är en mycket aktuell fråga. Skifta de inkomstprövade bidragen mot generella barnbidrag och sänkta skatter! Det är någonting som verkligen ger kvinnor möjlighet att ta sig ut ur fattigdomsfällan, en fattigdomsfälla som visar just på bristen på jämställdhet i den ekonomiska politiken. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att liberal feminism inte behöver uppfinnas igen. Den har månghundraårig historia. Den handlar precis om att både kvinnor och män måste få makt över sina egna liv och få makten att låta oss alla kunna vara människor.
Herr talman! Karin Pilsäter tar upp kvinnligt företagande och säger att kvinnors företagande har minskat. Jag har statistik framför mig som säger att andelen kvinnliga nyföretagare har ökat från 17 % till 7 000 och 8 000 nya företag. Kvinnliga företagare skapar årligen 12 000 nya jobb. Det tycker jag är bra. Dessutom står det att kvinnliga företagare finns i alla branscher. Det tycker jag också är bra. Jag tycker att det är viktigt att kvinnor genomsyrar hela arbetsmarknaden, inte bara hemtjänstsektorn, som man talar om här. Det är den man vill öppna. Vi måste öppna andra sektorer. Varför är det så få kvinnor i IT branschen? Varför är det så få kvinnor inom forskningen? Det här är oerhört väsentligt. Vi socialdemokrater anser att vi ger verktyg och möjligheter att öppna de här marknaderna. Varför är det enbart de i dag kvinnodominerade verksamheterna som man skall öppna skattevägen? Vi anser att kvinnor gör ett utmärkt arbete inom tjänstesektorn, inom vård och omsorgssektorn. Men vi behöver ha fler män där i stället för fler kvinnor. Det är utmärkt att kvinnor startar företag, och kvinnor kommer mer och mer att starta företag i framtiden. Det är jag övertygad om. Men varför,
Herr talman! Om Sonja Fransson hade lyssnat lika noga på mig som jag lyssnade på henne hade hon hört att jag knappt talade om hushållssektorn. Jag pratade om tjänstesektorn och kvinnligt företagande över huvud taget. Hushållssektorn är en liten del av det. IT-branschen, som Sonja Fransson nämnde, och vård och omsorg är också tjänsteföretag. Vi vet att väldigt många kvinnor finns som arbetstagare eller som arbetslösa med yrken inom de sektorerna. Man skulle behöva underlätta för kvinnor som kanske behöver ett litet riskkapital, som behöver förenklade deklarationer för att slippa betala en förfärlig massa pengar till olika konsulter som skall hjälpa dem. Sanningen enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning - det är alltså inte jag som har varit ute och räknat själv, så det behöver inte sägas att statistiken är fel - är att under perioden oktober 1994-augusti 1998 har antalet kvinnor som är verksamma som företagare minskat med 24 000. Det finns mycket statistik som man egentligen kan använda för att visa i stort sett vad man vill, men sanningen är att antalet kvinnor som bedriver företag har minskat. Det är bra att kvinnor startar företag. Men det är ännu bättre om villkoren är sådana att alla de kvinnor som vill starta företag kan göra det och att alla de kvinnor som har företag kan få dem att överleva. Andelen kvinnliga företagare sjönk från 29,4 % till 25 % under fyra år med socialdemokraterna. Man får också se lite i relation till utgångsläget, inte bara se siffrorna i absoluta tal. Jag vidhåller att ni säger nej till nästan varje förslag som läggs fram som rör kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden för att slåss som småföretagare eller storföretagare. Ni gömmer er bakom att ni inte vill ha hushållstjänster, utan ni vill ha annat i stället. Men det där andra ni vill ha i stället vill ni också försvåra för. Det där snacket går inte.
Herr talman! Vi säger inte nej till hushållstjänster. Vi säger nej till skattereduktion. Vi tycker att skatter skall användas till annat. Det är precis det det hela handlar om. Karin Pilsäter säger att kvinnorna inte finns kvar i sina företag. Kvinnliga och manliga nyföretagare överlever i lika hög grad. Ungefär 63 % finns kvar efter tre år enligt den statistik jag har framför mig. Det finns ingen skillnad. Kvinnor driver företag och behåller företagen på lika villkor och på samma sätt som männen. Karin Pilsäter säger att vi inte gör något för att kvinnor lättare skall kunna starta företag. Vi har gjort en hel del bl.a. inom arbetsmarknadspolitiken. Kvinnor har möjlighet att starta eget under längre tid än män - just för att vi vill stimulera kvinnor att starta egna företag. Vi har gett möjlighet till bättre riskkapital, ett lån för just kvinnliga företagare. Kvinnor vill ofta inte ha så stora lån med så stora risker. Därför finns den möjligheten. Vi försöker stimulera kvinnorna på olika sätt. Men framför allt handlar det om kvinnliga mentorer som är egna företagare. Det skapas överallt i landet. Det är ett bra, självständigt initiativ ute i landet.
Herr talman! Precis som vi har hävdat hela tiden, har det visat sig i ett fullskaleförsök i Danmark att det kostar inte skattepengar att ta bort skatten på en verksamhet som i dag inte bedrivs på ett sådant sätt att det betalas in några skatter. Ett införande av en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden på hushållstjänster innebär inte att göra det i stället för någonting annat. Det handlar om att göra så i stället för att låta bli. Där säger ni nej. Det är det den frågan handlar om. Ni säger inte att ni vill göra något annat i stället. Ni vill inte göra någonting alls. Men när det handlar om ROT-avdrag är det inte diskussion om vilket skattebortfall det skulle handla om. Den frågan kan ni inte springa ifrån hur mycket ni än försöker. Vill man skapa möjligheten eller inte? Det handlar inte om att väga mot andra alternativ. Sonja Fransson tog upp kvinnolånen som ett exempel. De infördes av den borgerliga regeringen på förslag av ett centerpartistiskt statsråd. Det är bra att ni inte har avskaffat dem helt och hållet, även om ni under den förra mandatperioden skar ned de lånen. Hur man än vrider och vänder på det hela försöker ni alltid komma runt med att det vi föreslår vill ni inte göra eftersom ni vill göra någonting annat i stället. Det ni vill göra i stället vill ni inte heller göra. Allt går ut på att kvinnor i dag inte har samma möjligheter som män till jobb och egen försörjning och därmed makt. De förändringar som skulle behövas vill ni för det mesta inte vara med på. Ni säger nej av andra dogmatiska, ideologiska skäl.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att ge mig in i denna debatt, men efter flera ivriga påpekanden att det behövs fler män tog jag mig mod till det. Efter Elver Jonssons tidigare replikskifte tyckte jag att det fanns anledning att delta. Först vill jag kort säga något om det Karin Pilsäter har varit inne på. Det är självklart att grunden för ett jämställt samhälle är att både kvinnor och män har möjlighet att få arbete. Diskussionen om hur fler arbeten kan skapas är viktig. Vi får anledning att återkomma till den. Jag reagerade mot Elver Jonssons inlägg och liknande inlägg i debatten. Det gäller påståendet att det inte skulle vara tillåtet att starta eget. Någonstans måste det påståendet verifieras. Inom vilka branscher är det inte tillåtet, Elver Jonsson, att starta eget? Uppenbarligen är detta sakligt fel. Elver Jonsson avser antagligen offentliga sektorn och det som i dag är offentlig tjänsteproduktion. Det är uppenbart att all tillgänglig statistik över utvecklingen av privata alternativ visar en ökning. Det är en felaktig argumentation. Det viktigaste är att flera borgerliga debattörer i debatten har försökt att hänföra löneskillnader i samhället mellan män och kvinnor till att det finns en motsättning om man jobbar i privat eller offentlig sektor. Ni som har sagt detta i debatten skall slå en signal till fackförbundsordförandena och arbetsgivarordförandena på handelsområdet. Ni skall slå en signal till Hotell och restauranganställdas förbund och förklara att detta inte har något med kvinnor och män att göra eller med kvinnodominerade sektorer och att de borde ha oerhört mycket högre löner eftersom det är en privat sektor. Det är den förklaringsmodell som finns. Man förminskar betydelsen av motsättningar, den systematiska underordning av kvinnor som faktiskt finns. Det har föreslagits i debatten att det skall finnas en alternativ borgerlig feminism. Den alternativa borgerliga feminismen går uppenbarligen ut på att i första hand förneka att det finns systematisk underordning av kvinnor i samhället och i stället hänföra det till individer. I den mån det inte duger längre att säga att de är individer hänför man till att kvinnor av onda socialdemokrater har tvingats in i offentlig sektor. Man skall glömma allting med systematisk underordning, glömma allting med kvinnor och män - det finns andra förklaringsmodeller. Det är att dölja verkligheten. Den som inte tycker så skall definitivt ringa till Handels och Hotell och restauranganställdas förbund. De vet att det inte handlar om privat eller offentligt. Det handlar om systematisk underordning och stora löneskillnader. De skillnaderna måste vi gemensamt angripa. Tyvärr tycks det i denna debatt mest vara ett vänsterprojekt att i praktiken vilja angripa osakliga löneskillnader.

Herr talman! Martin Nilsson säger att av dagens debatt att döma är detta ett vänsterprojekt. Då är det en svag vänster. Det är inte en ordentlig smocka som har givits här, möjligen en liten enkel jabb - inte särskilt lång, enligt boxningsspråk. Martin Nilsson visar ett förvånat ansikte och pekar på att det inte finns förbud mot att starta eget, det finns inte förbud för kvinnor att vara med i karriären. Det har jag inte påstått, men jag har sagt att det finns en rad hinder. Jag har pekat på den ovilja som socialdemokrater och den nuvarande regeringen har presterat under åren. Jag tog mig friheten att påminna om när socialdemokraterna drev ett mycket aktivt motstånd mot den aktiva jämställdhetslag som grundlades i 1979 års beslut. Det kan vara intressant att höra om Martin Nilsson hänger kvar vid socialdemokraterna från den tiden eller om han har låtit omvända sig och nu är helhjärtat för en aktiv jämställdhetspolitik. Sedan var det tipset om att lyfta på luren och ringa. Jag ringer gärna till hotellägare och fackföreningsföreträdare för restauranganställda, men då kan väl Martin Nilsson passa på att ringa till regeringen? I Regeringskansliet där det är politiskt fritt fram att göra någonting av vänsterambitionerna är löneskillnaderna högst påtagliga. Skall vi bli överens i denna debatt, Martin Nilsson, att vi slår varsin signal?
Herr talman! Vi kan i och för sig ringa samtal, men det har inte med saken att göra. Problemet med Elver Jonssons inlägg är att han undviker det som jag faktiskt tog upp i anförandet. Elver Jonsson sade i replik med Birgitta Ahlqvist att det i vissa sektorer inte är tillåtet. Det kan vi sedan granska i protokollet. Nu backar Elver Jonsson. Det är bra och det är hälsosamt - det finns inga branscher där det inte är tillåtet för kvinnor att starta eget. Elver Jonsson kommenterade inte med ett ord att man genom att bara föra debatt om offentligt kontra privat undangömmer det som debatten egentligen borde handla om, nämligen den systematiska underordningen av löner som finns i såväl privat som offentlig sektor där kvinnor har lägre löner. Elver Jonsson kan i sin återstående replik förklara varför kvinnor inom offentlig sektor - på grund av färre arbetsgivare - får lägre lön. Varför får kvinnor i privat sektor, där det uppenbarligen finns mer än en hotellkedja eller restaurang, fortfarande lägre lön? Den förklaringsmodell som här har förts fram om att det bara handlar om en monopolsituation på arbetsmarknaden faller ju i bitar. Jag vill gärna ha en förklaring till det. Diskussionen om jämställdhetslagen kan vi säkert ta. Jag tycker att jämställdhetslagen är bra, och jag vill förstärka den. Det kommer flera sådana förslag, som Sonja Fransson har sagt. Jag hoppas att vi då får se att Folkpartiet är lika radikalt nu som 1978. Det finns vissa indikationer på att så inte är fallet.
Herr talman! Det är bra att Martin Nilsson nu ändå är med på att det skall göras aktiva insatser för jämställdheten. Det är bra att det uttalas av dagens unga socialdemokrater att man bryter med det som deras företrädare här sade för ett antal riksdagsår sedan. Sedan säger Martin Nilsson att mina argument faller platt till marken därför att man inte får högre lön på den privata marknaden. Men det är väl inget tvivel om att den attityd som finns i samhället, på den offentliga och på den privata sektorn och genom de könsrollsmönster som vi har haft genom decennier och sekler, spiller över på alla sektorer. Därför tror jag inte att man kan göra det så enkelt som att säga att den privata sektorn inte har löst detta. Den lever självfallet med samma bekymmer. Jag vill också ta upp detta med yrkesförbud. Jag sade att det de facto är det, genom att kvinnor inte tillåts öppna eget där det är socialdemokratiskt styre. På t.ex. manligt dominerade områden stimuleras man med en rad pengar, alltifrån ROT-avdrag till RAS exemplet - som i och för sig var misslyckat - osv. Det är därför jag menar att vi de facto har ett yrkesförbud. Det intressanta är att socialdemokrater är snabba att vara med där det finns "manliga" intressen men inte där det skulle vara ett "kvinnligt" intresse att öppna en vidgad arbetsmarknad. Karin Pilsäter har tidigare här pekat tydligt på denna ovilja att undanröja de hinder som vi i dag har på arbetsmarknaden och som gör att vi har en väldigt ojämställd arbetsmarknad.
Herr talman! Elver Jonsson säger att "de facto" ökar andelen privata alternativ inom den offentligt finansierade sektorn. De facto gäller inte det som Elver Jonsson säger. De facto finns det inget yrkesförbud. Det är viktigt att få det fastslaget, och det är bra att vi kan vara överens om det. Det andra som det är bra att vi är överens om är att löneskillnader mellan män och kvinnor inte handlar om huruvida det är privat eller offentligt. Löneskillnaderna finns både inom privat och offentligt. Följaktligen finns det andra förklaringsmodeller, och det är de förklaringsmodellerna som vi i en jämställdhetsdebatt i Sveriges riksdag 1999 borde sätta i fokus. De faktorerna har vi debatterat i liten utsträckning, och det är de faktorerna som somliga, medvetet eller omedvetet, väljer att förklara just med motsättningen mellan privat och offentligt. Det är synd och det är sorgligt, men det är bra om vi är överens om att det finns andra faktorer. Då kanske vi kan ta den diskussionen i nästa debatt.
Herr talman! Utöver vad Elver Jonsson sade vill jag bara poängtera för Martin Nilsson att det de facto är på det viset att sjuksköterskor som arbetar inom privat sektor har högre löner än sjuksköterskor som arbetar inom offentlig sektor. Detta är mycket väl statistiskt belagt. Samma sak gäller t.ex. förskollärare. Att det finns skillnader som framför allt beror på om man jobbar inom manligt dominerade sektorer eller inom kvinnligt dominerade sektorer är vi alla överens om, men det finns också skillnader som beror på om man inom samma sektor arbetar för en privat eller en offentlig arbetsgivare. Vi tycker också att det är en intressant fråga att lyfta fram. Det finns många andra exempel. Martin Nilsson tog upp detta med att det inte skulle vara tillåtet att starta eget, och då vet vi att vi talar om framför allt tillåtet och möjligt i praktiken. Trots vad Lars Engqvist och Lars Isaksson skrev på Dagens Nyheters debattsida om att man skall öppna för flera privata alternativ är Martin Nilssons partikamrater ute i kommuner och landsting i praktiken ofta snabba att på alla sätt försvåra och förhindra. Trots detta ökar detta, men det ökar inte så fort och så mycket som det skulle kunna börja göra. Det finns tillfällen då det inte är tillåtet för kvinnor att starta företag. Om det handlar om att de har affärsidéer som anses vara för allmänt hållna, har för få uppdragsgivare eller använder lånad utrustning anses de inte bedriva en verksamhet som kan definieras som näringsverksamhet. Då får de ingen F skattsedel, och utan sådan kan man inte bedriva företagande. Det finns alltså ett formellt hinder för många kvinnor som vill bedriva företagande. En hel del kvinnors företagsidéer faller just inom de här kriterierna. Det är ett exempel på att regelverket inte är moderniserat och inte är up-to-date. Martin Nilsson och hans partikamrater har suttit i denna kammare och röstat nej till sådana förändringar.
Herr talman! Det är bra att Karin Pilsäter backar från det som Elver Jonsson sade tidigare om att det inte skulle vara tillåtet. Det är uppenbart att det är tillåtet. Om man tittar på statistiken är det också uppenbart att det exempelvis finns fler fristående skolor i Sverige i dag än vad det var 1994. Det är uppenbart; det finns i statistiken. Man kan hitta liknande inom vård och omsorg. Karin Pilsäter kan säkert hitta enstaka exempel på någon annan konkret utveckling i någon enstaka kommun eller något enstaka landsting. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att man hade kunnat göra det även vid andra tidpunkter och med andra regimer. Men det intressanta är att det på det sättet finns en vidgad arbetsmarknad. Det intressanta är att förklara dessa löneskillnader. Karin Pilsäter lyfter då upp ett par enstaka exempel på yrkesgrupper. Jag har inte sett den statistiken, men min grundläggande förklaring är att detta inte förklarar löneskillnader mellan män och kvinnor i samhället. Om man vill föra den diskussionen och vill åtgärda de skillnader som finns, måste man också se det grundläggande problemet. Det är att det finns för få kvinnliga chefer, exempelvis inom privata näringslivet, och för få kvinnor som är med där lönerna sätts. Det finns rakt igenom en systematisk grundordning, och den måste brytas. Den måste brytas också med politiska insatser. Det är vi beredda att göra. Vi gör det bl.a. genom en skärpning av jämställdhetslagen. Jag reagerade mot att man väljer att inte se de brister som faktiskt finns. Man väljer att förklara ojämlikhet i samhället och omotiverade löneskillnader med andra faktorer än vad som egentligen gäller för att bortse från det verkliga problemet. Det skall bli intressant att se hur Folkpartiet reagerar på de förslag som kommer när det gäller jämställdhetslagen, med förändringar och skärpningar av den.
Herr talman! Nu försöker Martin Nilsson få det att låta som om vi skulle vara motståndare till att skärpa jämställdhetslagen. Som Elver Jonsson påpekar var det vi som drev igenom att den kom till över huvud taget och Martin Nilssons partiföreträdare som röstade nej. Vi har fått baxa Socialdemokraterna framför oss i varenda viktig jämställdhetsfråga under de senaste 130 åren. De som har anledning att bevisa sin inställning är knappast vi utan snarare ni. Det var också intressant att höra att Martin Nilsson helt plötsligt intresserar sig för jämställdhet för direktörer. Det är ett nyvaknat intresse från den socialdemokratiska sidan. Men det är välkommet att ta upp också den debatten. Vad Martin Nilsson nu gör, precis som alla andra socialdemokrater, är att alltid välja att bortse från den stora debatten, att välja ut en liten detalj, att lyfta upp den och hävda att den är felaktig och att ta det till intäkt för att inte göra någonting över huvud taget. Det är väl ingen folkpartist som har påstått något annat än att de orättvisa löneskillnaderna beror på de stora strukturella problemen i hela samhället. Men det finns också ett strukturproblem som består i att kvinnor i kvinnodominerade sektorer får lägre lön om arbetsgivarna är Martin Nilsson och hans partikamrater än om de är privata företag. Detta måste ni erkänna och vilja ta tag i för att kunna förändra den löneskillnaden.
Herr talman! Jag kan säga till Karin Pilsäter att jag är ganska stolt och glad över att Folkpartiet inte lyckades baxa Socialdemokraterna med sig i den stora jämställdhetsreformen om vårdnadsbidraget när den genomfördes av Bengt Westerberg. Sedan får Folkpartiet diskutera vilka jämställdhetsreformer som de har anledning att vara stolta över. Jag tycker att maxtaxa inom barnomsorgen vore välkommen som en viktig jämställdhetsreform, om Folkpartiet hade ställt sig bakom den. Men det finns anledning att återkomma till sådana diskussioner. Diskussionen om att somliga har drivit igenom all jämställdhetspolitik och att somliga inte har gjort det är något förenklad och dessutom något felaktig. När det gäller näringslivet vill jag bara ta ett exempel till. Det är faktiskt under vår regering som det har satsats en hel del pengar exempelvis på näringslivsprojekt för att man skall få fram fler kvinnliga chefer. Jag tycker att det är ett ganska bra projekt, och det visar att det behövs. Det finns rätt många sådana områden. Det är klart att man kan diskutera olika orsakssamband, och man skall göra det. Det finns säkert flera olika faktorer bakom löneskillnader. Om man ser att det finns tydliga löneskillnader mellan män och kvinnor duger det inte som förklaringsmodell att säga att det beror på skillnader mellan privat och offentligt, så som många debattörer i denna debatt har försökt göra. Då måste man försöka se djupare. Man måste försöka se att det finns en systematisk underordning av kvinnor när det gäller lönesättning i samhället. Då måste man vara beredd att åtgärda det. Jag tror att många kvinnor som jobbar inom den privata sektorn - inom hotell och restaurang, inom handel, inom frisöryrket osv. - som tycker att de är lönediskriminerade känner att den förklaringsmodell som Karin Pilsäter m.fl. har försökt lägga fram som en av de avgörande i detta sammanhang, nämligen att skillnaden beror på om arbetsgivaren är privat eller offentlig, inte duger. Det handlar om systematisk lönediskriminering, och då skall man faktiskt också åtgärda det samhällsfenomenet.
Herr talman! Till Martin Nilsson vill jag säga att jag inte förstår varför frågan om likalönsprincipen och rätten att välja ett heltidsarbete för att kunna försörja sig inte är en etisk fråga. Också valfrihet är en etisk fråga. Jag förstår inte att socialdemokraterna hela tiden kan tillåta undervärdering av den offentliga sektorn. Martin Nilsson tar fram Handelsanställdas förbund som normgivande för det privata. Vad gäller SKTF:s statistik kan jag säga att den genomsnittliga lönen i landstingen 1994 var 15 010 för kvinnor och 20 905 för män. Det innebär en löneskillnad på 70 740 kr. Man tar inte hänsyn till ålder eller befattning. Tittar man på manliga och kvinnliga ekonomer, kamrerer och ekonomisekreterare ser man att det handlar om en skillnad på 1 500 kr i månaden. Manliga sjukgymnaster tjänade drygt 2 000 kr mer i månaden. Manliga föreståndare på fritids tjänade mer än kvinnliga kolleger. Tittar vi på Lärarförbundet ser vi att den individuella lönesättningen innebär en risk för att traditionella värderingar som gynnar män medvetet eller omedvetet nu slår igenom i lönesättningen. Tittar vi på Vårdförbundet ser vi att statistik över anställda i landsting och kommuner visar att de yngre tjejerna har lite mer i lön - 42 kr. För kvinnor och män mellan 25 och 29 år är medellönen lika stor. Sedan ökar männens löner, och de ligger konsekvent över kvinnornas ända till pensionen. Detta är de förbund som skall ta till vara de offentliganställdas intressen.
Herr talman! Bara för att klargöra vad jag menar vill jag säga att det inte är jag som har hävdat att offentliga sektorn skulle vara ett föredöme framför den privata. Det är viktigt att komma ihåg i denna debatt. Det är andra debattörer som har hävdat att vi klarar problematiken bara verksamheten blir privat och utsätts för konkurrens. Det var det jag angrep. Jag tyckte att det var att bortse från själva kärnan, nämligen att det i alla delar av samhället, inklusive den offentliga, som nämnts här, finns former av lönediskriminering. Den måste angripas med systematiskt arbete hos arbetsgivaren, men också med en skarp lagstiftning. När man bortser från detta blir det för mig en ickefeminism. Jag tror att det var ledamoten som sade att man ville ha en borgerlig alternativ feminism. För mig blir den faktiskt obegriplig. Om man väljer att hela tiden försöka bortse från den systematiska underordningen är det icke en feminism. Man ser inte att kvinnor systematiskt, på grund just av att de är kvinnor, har lägre löner. Man försöker hitta andra förklaringsmodeller. Det var det jag pekade på. Man säger att privat sektor är mycket bättre i alla lägen och att man klarar lönediskrimineringen bara man omvandlar offentligt till privat och låter det bli mer konkurrensutsatt. Då hävdar jag att man har fel. Jag har aldrig hävdat att den offentliga sektorn är idealisk på något sätt.
Herr talman! Martin Nilsson! När ni nu ser att den offentliga sektorn inte kan klara detta och att orättvisorna fortfarande kvarstår måste ni förstå att man inte kan ändra attityder genom att enbart komma med krav och lagstiftning. Det behövs en alternativ feminism mot rödstrumpefeminismen. Vi måste visa att kvinnor kan ta sig fram, att kvinnor kan få högre löner och att kvinnliga chefer kan komma fram i konkurrens, och vi måste bryta den systematiska underordningen. Då är det mycket effektivt att låta kvinnor inom den offentliga sektorn bryta sig ur, skapa avknoppning och bilda egna små företag. Vi skall satsa på de företag som kvinnor startar inom den privata sektorn och inte vara motståndare till verksamhet inom vissa delar av tjänstesektorn.
Herr talman! Jag tror mig nästan kunna lova Ulla Britt Hagström att det inte är de feministiska rödstrumporna som hindrar kvinnliga chefer i näringslivet. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är Agneta Stark eller Ebba Witt-Brattström, eller vem som nu skulle kunna inlemmas i det begrepp som Ulla Britt Hagström tar upp, som tillsätter chefer i det svenska näringslivet. Det är för det första viktigt att komma ihåg. För det andra vill jag säga att den borgerliga alternativa feminism som Timbro och kristdemokraterna tycks ha skapat i skön förening uppenbarligen inkluderar synsättet att man klarar lönediskrimineringen bara man utsätter verksamhet för konkurrens och tillåter mer privat verksamhet. Det Ulla-Britt Hagström säger är att det offentliga inte klarar detta och att vi därför skall ha privat verksamhet. Men det privata klarar det uppenbarligen inte heller. Det har Ulla-Britt Hagström och flera debattörer i denna debatt inget direkt svar på. Mitt svar på den frågan skulle vara att det finns patriarkala strukturer i samhället som gör att kvinnor systematiskt är underordnade när det gäller löner. Då gäller det att komma till rätta med den systematiska underordningen. Det handlar om en rad olika politikområden. Jag tycker ändå att vi presenterar en hel del av dem - däribland en stark lagstiftning, som är till för att vi skall komma till rätta med konkreta lönediskrimineringsärenden. Det tror jag att vi får anledning att återkomma till senare i denna debatt.

Herr talman! Utvecklingen inom informationstekniken går med en rasande fart. Den blir kraftfullare, enklare att hantera, billigare och därmed också tillgänglig för alltfler och ett naturligt sätt att kommunicera. Lagstiftningen har därför också hamnat på efterkälken. Detta betänkande - KU15 - om personuppgiftslagen har sin direkta anledning i EG-direktivet från 1995 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Tyvärr kunde vi redan vid införandet av personuppgiftslagen den 24 oktober 1998 vara överens om att direktivet inte höll måttet och att en revidering måste ske. Det skrevs motioner under allmänna motionstiden, en något nyvaknad debatt seglade upp i medierna, och det stormade ganska rejält i våra elektroniska brevlådor under hösten. Det utskottsinitiativ som blev något av en självklarhet och formellt initierades av Centern innebar att utskottet gjorde vad som lät sig göras för att ta itu med problemet, bl.a. en offentlig utfrågning den 8 december, varifrån protokollet finns bilagt till betänkandet. Utskottet har också under ärendebehandlingen i huvudsak blivit överens framför allt om att en förändring av personuppgiftslagen bör komma till stånd med inriktning mot en lagstiftning i en mer uppdaterad och modern tappning, bort från den s.k. hanteringsmodellen, som på förhand uppfattades som föråldrad och dömd att misslyckas och heller inte respekterades, i riktning mot en s.k. missbruksmodell. Detta krävs med tanke på att informationstekniken i dag mer bör ses som en kommunikationsteknik än en databehandlingsteknik. I stället för att utgå ifrån att allt är förbjudet som inte är tillåtet bör inriktningen alltså vara att allt är tillåtet som inte är förbjudet. Det är också överensstämmande med svensk rättstradition. Datainspektionen har haft i uppdrag att se över lagen och behovet av undantag från förbudet i 33 § mot överföring av personuppgifter till tredje land. Rapporten kom för några dagar sedan och skall remissbehandlas. Inspektionen föreslår bl.a. generella undantag för s.k. harmlösa uppgifter i personuppgiftsförordningen och särskilda undantag för kommunernas information. Däremot innebär inte inspektionens förslag några ändringar av bestämmelserna i personuppgiftslagen, bara att vissa undantag görs med stöd av lagens bestämmelser. Hittills har, enligt rapporten, bara några enstaka allvarliga kränkningar uppdagats och anmälts till polis och åklagare. kommissionen, från februari i år pekar på behovet av att aktivt följa upp direktivet och att skyndsamt få till stånd ändringar och förtydliganden, detta oaktat den treåriga övergångstiden för automatiserad behandling av personuppgifter. Tiden rinner snabbt i väg, herr talman, och regeringen har nu ansvaret. Utskottet är alltså i huvudsak överens, och jag skall inte gå tillbaka till ruta 1 och den debatt som följde på regeringens förslag för snart ett år sedan. Det är inte fruktbart. Ändå har Miljöpartiet fogat en reservation till betänkandet för att peka på ett särskilt problem som vi tycker bör hanteras på annorlunda vis. Det handlar om begreppet manuellt register. Enligt direktivet avses varje strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden. Det här känns inte bra. Begreppet har inte getts någon entydig definition i personuppgiftslagen. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det ankommer på rättstillämpningen att uttolka vad som närmare skall förstås med manuellt register och utgår från att regeringen följer utvecklingen i rättspraxis. Det är en bakvänd ordning, enligt mitt förmenande. Datainspektionen anser också att det inte alls är klart vad som menas med manuellt register, vilket är ganska allvarligt. Som det nu ser ut lägger man tolkningen på "kriterier" - ett manuellt register måste vara sökbart på fler sätt än ett, dvs. man skall kunna söka personer inte bara på namnet. Telefonkatalogen t.ex. räknas därför inte som ett manuellt register. Men om det funnes ytterligare ett sökkriterium vore frågan plötsligt öppen. Här finns säkert en hop möjliga varianter med manuella register som skulle kunna falla under personuppgiftslagen och där tillstånd krävs. Ett ingripande från Datainspektionen förutsätter dock att det också rör sig om s.k. känsliga personuppgifter. Här finns det en särskild kränkningskatalog som man hänvisar till. När det gäller de redan upprättade manuella registren, som har en övergångsperiod på sju år, är de befriade under den här tiden. Men vad händer sedan? De nya registren omfattas direkt av personuppgiftslagen. Här kommer Datainspektionen, som alltså nu också är tillsynsmyndighet, sannolikt att stöta på problem med registerbegreppet med anledning av dessa oklarheter. I min reservation påpekar jag att detta skulle kunna undvikas genom att, inom EG-direktivets ram, i lag precisera vad som skall avses med begreppet manuellt register. Eftersom jag ändå tror att detta och liknande problem måste och därför kommer att kunna lösas, nöjer jag mig här och nu med att ha markerat problemet i reservationen och yrkar därför inte särskilt bifall till denna. Herr talman! Det finns, som jag ser det, ett betydligt större problem med personuppgiftslagen. Det gäller förhållandet mellan direktivet och den svenska offentlighetsprincipen - något som Lagrådet och andra remissinstanser särskilt påpekat och som Miljöpartiet uttryckt i det särskilda yttrande som bilagts betänkandet, vilket också fp har ställt sig bakom. Den öppenhet som vi har haft med offentlighetsprincipen genom de senaste århundradena är kanske något av det bästa Sverige bidragit med i västvärldens historia på det här området. Den, liksom yttrande och tryckfriheten, måste försvaras. Regeringen har, som jag förstått, inte uppfattat problemet som allvarligt och anser sig i förhandlingarna ha fått till stånd sådana lösningar att det inte föreligger någon oförenlighet mellan direktivet och offentlighetsprincipen. Men det är just precis vad det gör! Om detta råder knappast juridisk oenighet. Någon egentlig lösning på problemet har dock ännu inte presenterats. Vid en konflikt mellan direktivet och den svenska offentlighetsprincipen får vi tyvärr räkna med att det är den senare, och därmed den svenska grundlagen, som förlorar i EG-domstolen. Enligt Lagrådet är det sannolikt så. Men - återigen - här finns politiska förhoppningar om att Sverige ändå med framgång borde kunna hävda den centrala ställning som offentlighetsprincipen har i vårt konstitutionella system. I betänkandet har utskottet uttalat att regeringen därför med kraft skall verka inom EU för att en revidering av EG-direktivet sker. Den skrivningen, herr talman, är jag nöjd med. Jag utgår från att regeringen i detta sammanhang försäkrar sig om att ett nytt direktiv utformas så att det inte kommer att föreligga någon som helst tveksamhet när det gäller dess förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen.

Herr talman! Jag skall bara kortfattat kommentera Barbro Hietala Nordlunds kommentar till mitt anförande och till den reservation och det särskilda yttrande som jag har i betänkandet. När det gäller manuella register är det ett olyckligt sätt att lösa ett problem genom att invänta praxis. Under vägen kommer det så att säga att kunna ske olyckor. Det är mycket bättre att man preciserar vilka kriterier som skall gälla. Nu finns inte det. Det finns med mycket vagt i utredningen från början tror jag. Men sedan hänvisas det till direktivet. Jag menar alltså att den ordningen är lite bakvänd. Jag kan acceptera den som den nu är, men jag menar att det inte är den rätta modellen som man borde ha. Beträffande Lagrådets inställning till hur offentlighetsprincipen står sig gentemot direktivet, kan jag läsa vad Lagrådet har skrivit. Man skriver: Enligt Lagrådets mening kan man emellertid inte utgå från att EG-domstolen vid en konflikt mellan förevarande direktiv och den svenska offentlighetsprincipen skulle finna att direktivet får vika. Det tycker jag är ganska klart, och detta vill jag särskilt poängtera, eftersom jag menar att man måste göra en insats när det gäller förändringarna, och här måste Sverige oerhört starkt hävda vår viktiga offentlighetsprincip.

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande kan man inte säga att t.ex. telefonkatalogen är ett manuellt register. Man söker på namn, ingenting annat. Men det finns en rad register där man kan söka på flera olika kriterier. Då är man plötsligt så att säga ute på hal is, för då kan det vara fråga om ett manuellt register. Vad som sedan tillkommer är detta med om det är känsliga uppgifter.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

Herr talman! Det finns en viss risk för att det blir upprepanden vid det här tillfället. Såväl integritets som yttrandefrihet är omistliga delar i en fungerande demokrati.
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till KU:s hemställan i betänkande 15. Där hade jag kunnat sluta med tanke på den breda enighet som finns i utskottet i denna fråga, men jag tycker att det finns anledning att ägna några minuter åt personuppgiftslagen, PUL, med tanke på den intensiva diskussion som utbröt i höstas i samband med att lagen trädde i kraft.
Det är endast genom yttrandefrihet och trygghet i att man har rätt att yttra sig utan risk för repressalier som människor i större utsträckning kan förmås delta i ett offentligt samtal och gemensamt beslutsfattande.
Det är den diskussionen som är upprinnelsen till betänkandet. Debatten har framför allt handlat om PUL:s 33 § där i princip all hantering av personuppgifter på Internet förbjuds. Jag kan alltså inte på en webbsida skriva ett namn på en nu levande person utan dennes tillstånd.
Mot den bakgrunden har Centerpartiet och flera andra partier krävt förändringar i personuppgiftslagen så att hänsyn tas till båda dessa omistliga värden. Personuppgiftslagen trädde i kraft samtidigt som vi i princip alla i den här salen insåg att lagen redan var omodern i sin utformning.
Jag skall återkomma till denna uppenbart orimliga konsekvens av PUL, men jag tänkte säga något mer om problemkomplexet i stort. I botten ligger en åtminstone potentiell konflikt mellan å ena sidan skyddet av den personliga integriteten och å andra sidan skyddet av yttrandefrihet och offentlighet.
Centerpartiet var, som också mycket riktigt har sagts här, delaktigt i kommittéarbetets förslag och ansvarigt för det beslut som fattade under våren 1998 i konstitutionsutskottet och i riksdagen.
Om vi anlägger ett maktperspektiv på detta kan vi säga att skyddet av den personliga integriteten framför allt är ett skydd för medborgaren mot olika makthavares, kanske framför allt men inte bara statens, kontroll av den enskilde. Yttrandefrihet och offentlighet å sin sida är en förutsättning för medborgarnas, folkets, granskning, kritik och kontroll av makthavarna.
Icke desto mindre kunde vi i Centern snabbt konstatera att effekterna av beslutet om personuppgiftslagen inte var de önskvärda. Centern ansåg att det fanns så allvarliga brister att lagen borde ses över med en gång.
Alltså kan man säga att både integritetsskyddet och offentlighet tjänar demokratin, att de båda så att säga står i folkets och inte i överhetens intresse och att någon motsättning därmed inte borde finnas mellan dessa två. Jag hävdar dock att det inte är riktigt så enkelt.
Centerpartiet och undertecknad tog därför under hösten 1998, strax efter PUL:s ikraftträdande, ett KU initiativ för att få till stånd en översyn om vad som snabbt kunde åtgärdas för att de traditionella yttrandefrihetsprinciperna inte skulle åsidosättas.
Vad händer när överhetens representanter vill utnyttja skyddet för den personliga integriteten för att förhindra folkets granskning, kontroll och kritik? Överklassens entusiasm över att få sina affärer granskade av underklassen har alltid varit begränsad.
Samtidigt motionerade vi om behovet av en helt ny lagstiftning, en lagstiftning som bör vara en generellt tillämplig integritetslagstiftning som reglerar människors rätt till integritet, såväl i den offentliga som i den privata sfären.
Hur ser vi på saken när folket, åtminstone delvis, omvandlat staten från att vara ett överklassens verktyg till att bli ett verktyg för folkviljan och därmed kanske hamnar i konflikt med den ekonomiska maktens företrädare? Konflikten mellan integritetsskydd och offentlighet är i vissa fall reell. Lagstiftningen måste utgå från detta och åstadkomma en rimlig avvägning.
Centerpartiet anser att det bör komma till stånd en integritetslagstiftning som bygger på en missbruksmodell. Regeringen måste också driva frågan att det EG-direktiv som ligger till grund för denna lagstiftning ersätts med ett reviderat och modernt direktiv.
Var exakt den balanspunkten bör ligga är inte givet. Olika ideologiska positioner och också olika politiska traditioner och kulturer spelar här in. I Sverige har vi starkare än i många andra länder betonat vikten av offentlighet och yttrandefrihet. Det EG-direktiv som ligger till grund för PUL speglar delvis en annan tradition där den personliga integriteten snarare än offentlighet är utgångspunkten.
Det betänkande som nu finns framför oss är ett bra betänkande på de flesta områden. Centerpartiets initiativ har blivit positivt hanterat. I betänkandet tillstyrks den inriktning som anges i Centerpartiets förslag i motionerna. KU anger att det behövs en ny teknikoberoende lagstiftning till skydd för den personliga integriteten och att det bör genomföras en översyn av EG direktiven för att man skall kunna åstadkomma en förändring som tar sikte på en missbruksmodell. Det är ett bra förslag till beslut.
Därav följer en del av de problem som vi nu brottas med. Herr talman! Vi har i KU, som både Barbro Hietala Nordlund och Inger René påpekat, försökt att sortera problemkomplexet i tre nivåer och tre tidsperspektiv. För det första har vi själva EG-direktivet. Det kännetecknas enligt min mening av principiella brister.
Det är dock en del i betänkandet som jag hade förhoppningar om att vi hade kunnat diskutera med ansvarig minister, men så blir det nu inte. Det är synd eftersom vi i KU hade en diskussion som kanske mer berörde regeringens uppdrag till Datainspektionen och resultatet av den snabböversyn som nu är ute på remiss.
Det är föråldrat i förhållande till den tekniska utvecklingen och var föråldrat redan innan det antogs. För det andra reglerar det hantering av uppgifter och inte missbruk. Det finns ytterligare en anmärkning. Det är inte tillräckligt entydigt när det gäller förenligheten med den svenska offentlighetsprincipen. På den punkten är jag i sak ense med Miljöpartiet och Folkpartiet i deras särskilda yttrande.
Eftersom regeringen snabbt tog sig an problematiken med personuppgiftslagen har även Datainspektionens svar till regeringen faktiskt varit en viktig del i KU:s slutliga ställningstagande i betänkandet. Nu kom dock hanteringen av Datainspektionens svar att förskjutas i förhållande till betänkandet. Därför vill jag lämna min syn på den del som jag anser borde utvecklas ytterligare.
Vänsterpartiet står ändå inte bakom det särskilda yttrandet, och det hänger samman med att vi här är ute på minerad mark. På s. 27 i utlåtandet skriver vi. "Utskottet anförde" och anför fortfarande - "att offentlighetsreglerna är vår nationella angelägenhet och att gemenskapsinstitutionerna inte hade någon befogenhet att harmonisera reglerna på detta lagstiftningsområde." Detta är riktigt och korrekt.
Datainspektionen fick ett brett uppdrag om att göra en översyn av 33 §. Det som nu kommer att remisshanteras är en betydligt snävare del än vad som ingick i det uppdrag som regeringen gav. Detta uppdrag var heltäckande medan svaret var begränsat. Det är denna del som jag finner anledning att uppmärksamma.
Sverige bör inte agera så att denna ståndpunkt ifrågasätts och prövas juridiskt med fara för att vi själva medverkar till en inskränkning av vår offentlighetslagstiftning. Därför har vi ställt oss bakom utskottets skrivning på denna punkt.
Remissvaren styrs naturligtvis av Datainspektionens underlag. Här ser jag en fara i att åtgärderna kanske inte blir så bra som möjligheterna medger.
Nåväl, det finns ändå brister i direktivet, och därför föreslår vi riksdagen att i tämligen bestämda ordalag uppdra åt regeringen att med kraft verka för en revidering av direktivet. I väntan på detta menar vi att regeringen på nytt måste se över vad som kan göras inom EG-direktivets ram för att förändra PUL i riktning mot en s.k. missbruksmodell.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
Slutligen har vi i det kortaste tidsperspektivet tilllämpningen av nu gällande personuppgiftslag. Datainspektionen har på regeringens uppdrag lagt fram förslag till undantag från PUL:s 33 §. Det gäller kommuner och landsting och s.k. harmlösa personuppgifter.
Det är bra att detta är angivet så tydligt i betänkandet. Det som är viktigt att uppmärksamma är vad som menas med harmlösa uppgifter. Enligt min mening handlar inte yttrandefriheten i första hand om harmlösa påståenden. Det är när påståenden blir kontroversiella och potentiellt kränkande som yttrandefrihetens principer prövas.
Vi utgår från att regeringen genomför nödvändiga förändringar som, skriver utskottet, "kan behöva gå längre än Datainspektionen föreslagit". Vi pekar särskilt på det i och för sig självklara att regeringen är oförhindrad att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar i själva personuppgiftslagen. Herr talman!
Statsrådet har via pressmeddelande meddelat att statsrådet är nöjd med vad Datainspektionen har gjort. Men jag vill förtydliga att Centerpartiet inte kommer att nöja sig med undantag som ger en uttunnad yttrandefrihet på nätet. När det gäller denna fråga avser jag dock att återkomma direkt till ministern.
Kammarens bifall till utskottets hemställan löser inte problemen med personuppgiftslagen, men vi anvisar de vägar som vi kan gå för att lösa dessa problem. Vi lär med all säkerhet få återkomma till dessa frågor i senare sammanhang.
Jag avslutar med att säga att Centerpartiet yrkar bifall till hemställan i betänkandet KU15.

Fru talman!

Folkpartiet att regeringen skulle få i uppdrag att ta initiativ till att det inom EU inleddes ett arbete med att ta fram en missbruksmodell. Utskottets majoritet nöjde sig med en mycket mjukare skrivning. Folkpartiet ville också ge regeringen i uppdrag att ta initiativ till en ändring av direktivet så att inga tveksamheter skulle kvarstå när det gäller direktivets förenlighet med vår svenska offentlighetsprincip. Riksdagsmajoriteten tyckte då att detta inte var nödvändigt. Till dagens utlåtande har Folkpartiet och Miljöpartiet ett särskilt yttrande om detta i betänkandet, vilket Per Lager redan har förklarat och försvarat. Folkpartiet hade således förra våren allvarliga invändningar mot PUL. Redan i höstas kunde vi konstatera att vi borde ha varit ännu mer kritiska. I vår riksdagsmotion i höstas om informationstekniken konstaterar vi att lagen i sin nuvarande utformning kommer att utgöra ett hot mot den svenska yttrandefriheten och mot offentlighetsprincipen. Vi förespråkade att de bestämmelser i PUL som avser samtycke vid namns nämnande borde avskaffas. De bestämmelser vi avsåg gällde alla de som i lagen inte kallas för känsliga personuppgifter. Vid den nyligen avslutade utskottsbehandlingen gjordes vissa framsteg, och där har jag varit mycket pådrivande. Jag skall peka på de punkter där jag tycker framsteg har gjorts jämfört med riksdagsbehandlingen våren 1998. Hela KU ger nu - till skillnad från våren 1998 - regeringen i uppdrag att med kraft verka inom EU för en revidering av direktivet om personuppgifter. Vidare föreslår hela KU ett tillkännagivande till regeringen om att en översyn av PUL bör komma till stånd. Syftet skall vara att så långt som det går inom ramen för nuvarande direktiv åstadkomma ändringar som inriktar lagen mot missbruk av personuppgifter. Därutöver har höstens debatt lett till att Datainspektionen på regeringens uppdrag har utrett tänkbara undantag från det nästan undantagslösa överföringsförbudet till tredje land. Ett förbud som ju orsakar en stor del av problemen för Internetanvändningarna. Datainspektionens olika förslag går åt rätt håll, om än inte tillräckligt långt. Ett av inspektionens förslag är att det införs ett generellt undantag för harmlösa uppgifter. Detta undantag förses dock med ett s.k. uppenbarhetsrekvisit, vilket gör att betydelsen av undantaget starkt undergrävs. Ett snabbt genomförande av ett vidare undantag skulle tillmötesgå en stor del av det som vi i Folkpartiet krävde i höstens motion. Det vore dock bättre om en sådant generellt undantag infördes i själva lagen och inte - som inspektionen föreslår - i personuppgiftsförordningen. Inspektionens förslag skall nu ut på snabbremiss. Och självfallet skall även vi i Folkpartiet vara öppna för eventuella invändningar från remissinstanser. Men det är en intressant sak som bör lyftas fram, och det är vad inspektionen skriver om det principiella överföringsförbudet i 33 §. Jag citerar: "Förbudet är mer absolut utformat än direktivets bestämmelser." Man menar alltså att överföringsförbudet i § 33 går för långt. Därför finns det all anledning för regeringen att förbereda en snabb lagändring om denna centrala del av problemen som PUL orsakat. Datainspektionens förslag förelåg inte förrän i samband med utskottets justering av det betänkande som vi debatterar i dag. Vi i konstitutionsutskottet enades i slutskedet om att uttala att vi utgår från att regeringen efter remissbehandlingen genomför nödvändiga förändringar. Vi kom också överens om att tillägga att - och jag har förstått att detta är mycket långtgående - "dessa förändringar kan behöva gå längre än vad Datainspektionen föreslagit". Vidare utgick utskottet från att förändringarna skall genomföras skyndsamt. Sammantaget blev det min bedömning att det nu kan finnas förutsättningar för snabba förändringar av PUL och de bestämmelser som anknyter till lagen. De närmaste månaderna får visa om min bedömningen är riktig. Det hänger helt och hållet på om regeringen lever upp till de uppdrag som KU nu föreslår. Från Folkpartiets sida kommer vi att mycket noga följa regeringens hantering eller brist på hantering av de nödvändiga förändringarna av personuppgiftslagen. Folkpartiet vill, som jag har nämnt, att PUL i de delar som avser samtycke vid namns nämnande avskaffas. Det finns i detta sammanhang en mycket privilegierad grupp, nämligen de som ägnar sig åt journalistisk, litterär och konstnärlig verksamhet. De slipper nämligen att tillämpa PUL fullt ut. De drabbas bara delvis av PUL. Det råder i dag stor osäkerhet om vilka som ingår i denna gynnade personkrets, som åker i sin alldeles egen "gräddfil". Bedömningen av denna personkrets kan göras så vid att PUL:s räckvidd kraftigt inskränks, vilket vi liberaler tycker vore bra och till förmån för yttrandefriheten. Låt alla som vill komma till tals i alla olika medier färdas i Men, undrar då vän av ordning, hur går det med skyddet av den personliga integriteten? Kan man skydda den samtidigt som man avvecklar samtycket enligt PUL? EU liksom Folkpartiet har ju kraftigt betonat rätten för varje individ att slippa schavottera med känsliga och privata uppgifter. Den personliga integriteten är mycket viktig. I PUL finns förbud mot behandling av känsliga personuppgifter, som ras, politiska åsikter, hälsa etc. Men detta förbud gäller alltså inte för den tidigare nämnda privilegierade gruppen. För den gäller bara bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. En annorlunda och mer långtgående lösning vore att se till att skilja på dataregister och Internetkommunikation, och då inte se Internet som en behandling av datauppgifter utan som ett massmedium, som det ju också är för väldigt många. En sådan lösning övervägs enligt uppgift i Förbundsrepubliken Tyskland i dess arbete med att anpassa den tyska datalagstiftningen till EG-direktivet. För oss i Folkpartiet är det viktigt att den teknikoberoende integritetslagstiftning som kan komma att ersätta PUL behandlar alla lika, oavsett vilken personkrets man tillhör. Yttrandefriheten är en rättighet som skall tillkomma varje människa. Varje människas integritet skall värnas, oavsett vem som skriver. Vi vill inte ha en särbehandling av vissa grupper - de må kallas journalister, konstnärer eller litteratörer. Allvarligare övergrepp, vem som än begår dem, skall angripas enligt sedvanliga straffbestämmelser och med skadestånd för förtal. Avslutningsvis, fru talman, kan man ju så här i backspegeln konstatera att EU tyvärr har antagit ett mycket olyckligt direktiv på EU-området som ju satte i gång detta arbete med PUL. Sverige är ju skyldigt att genomföra EU-direktiv.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

Fru talman! Skälet till att jag lyfte fram problemet med att ha den privilegierade gruppen, de som åker i "gräddfil", är att den inte är underkastad de samtyckesregler som finns i PUL. Det framgår ju mycket tydligt när man läser bestämmelserna i PUL. Vad jag menar är att de skyddsbestämmelser i § 13 om känsliga personuppgifter skall gälla. I övrigt är samtyckesförfarandet, så som det tillämpas nu, ett väldigt komplicerat förfarande för alla som vill skriva hemsidor på Internet. Jag har i mitt eget arbete på Internet märkt att det gör det väldigt tungt. Varför skall man, om man säger att man ägnar sig åt journalistisk verksamhet, kunna slippa detta? Vad jag är ute efter är en likabehandling. Om man tar bort samtycket när det gäller självklara uppgifter skall man ändå se till att skydda de känsliga uppgifterna.

Fru talman! Jag kan nog inte hålla med om att det är ett egentligt problem. Jag har inte riktigt fantasi att föreställa mig vari problemet skulle ligga om det handlade om harmlösa uppgifter. Om det står någonting harmlöst om mig på Internet, är det inget problem. Däremot är känsliga personuppgifter och än mer rent förtal något som jag naturligtvis inte vara med om. Vi får väl anledning att återkomma till de här diskussionerna också i konstitutionsutskottet. Men jag ville ändå redan nu lyfta fram problematiken i det som jag uppfattar som en ojämlik behandling av vanliga medborgare och de privilegierade grupperna.

Fru talman! Det har ju varit en lång debatt omkring de här frågeställningarna sedan epostmeddelandena började skölja in över riksdagen under hösten. Det har också varit en ovanligt lång debatt här i dag för att gälla ett betänkande där vi är i stort eniga och som, förstår jag, inte heller kommer att bli föremål för votering i kammaren. Men det är klart att det är viktigt för partierna att markera sina principiella ståndpunkter i den här frågan. Jag vill bara säga att vi kristdemokrater står bakom det här betänkandet. Vi har också haft en motion om översyn, och den har blivit tillgodosedd i det här betänkandet. Jag vill därför yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag vill bara säga något om den lilla debatt som har varit om gräddfil osv. I 7 § i personuppgiftslagen hänvisas till undantag t.ex. för journalistisk verksamhet. Men frågan är om det egentligen är en gräddfil. För hur definierar man en journalist i dag i de yttrandefrihetsgrundlagar vi har - i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen? Man säger ju i 1 § i tryckfrihetsförordningen att envar som har en publiceringsavsikt är skyddad. I YGL hänvisar man till varje svensk medborgare. Frågan är om inte det här undantaget är väldigt vitt egentligen. "Envar" är ju knappast någon gräddfil.
Fru talman! Jag ville i mitt inlägg peka på hur tokigt det är med den här gruppen som kan kalla sig för journalister, litteratörer och konstnärer och som kan åberopa att slippa tillämpa PUL eftersom de anser sig tillhöra den här speciella gruppen. Det var det jag menade med att de åker i en gräddfil. Nu står det i lagstiftningen inte ens talat om att det handlar om dessa yrkesgrupper. Det talas om dem som ägnar sig åt journalistisk, konstnärlig och litterär verksamhet. Det kan vi alla göra. Vad jag menade var att om man tar bort den här definitionen kan alla åka i denna gräddfil. Följaktligen försvinner gräddfilen. Det är det som är mitt budskap; att alla skall ha förutsättningar att arbeta på samma sätt - men naturligtvis med hänsynstagande till den personliga integriteten och till att man inte ägnar sig åt förtal. Jag har från olika håll fått synpunkter på hur orimligt det här är. Det sades också i remissyttrandena över PUL att det var tokigt att man skulle ge vissa personer som säger sig tillhöra dessa grupper de här privilegierna. Kanske kan vi ena oss om att ta bort detta.
Fru talman! Det är en mycket intressant frågeställning. Det är klart att det är väldigt abstrakta frågor det här gäller. Det är märkligt att det i lagen finns en undantagsparagraf som hänvisar till en överordnad lagstiftning som i sin tur säger att envar som har publiceringsavsikter egentligen har rätt till detta undantag. Så vi får väl se på rättstillämpningen framöver, om man inte egentligen skulle åberopa TF och YGL i det här sammanhanget och om inte personuppgiftslagen i stor utsträckning är en tandlös lagstiftning.
Fru talman! Vi är egentligen helt överens. Det är detta vi bygger resonemanget på när det gäller att ta bort det här samtycket. Det visar hur snett det här kan slå när vissa grupper kan åberopa att de inte behöver använda samtycket. Jag har försökt förstå varför EG-direktivet ser ut som det gör på den här punkten, och jag har inte uppfattat att det är riktigt samstämmigt med det som vi säger i vår svenska PUL. När man gör en översyn av EG-direktivet tycker jag också att man måste titta just på den här speciella frågan.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man måste göra den här översynen både när det gäller EG direktivet och den svenska lagstiftningen. Så på den punkten är vi överens.

Fru talman! Som har framgått av debatten råder det en mycket bred enighet om att den lagstiftningsmodell vi på goda eller dåliga grunder har valt - jag skall återkomma till det - är en dålig lagstiftningsmodell och att vi skulle vilja ha en annan. I stället för en hanteringsmodell skulle vi vilja ha en missbruksmodell. Det är självfallet sant som har sagts några gånger i debatten att en sådan inte undanröjer alla problem. Det är ju mycket sällsynt här i världen att man hittar sådana lösningar. Det är förstås lite synd att denna insikt inte kom tidigare, framför allt i Datalagskommitténs arbete. 1995 i akt och mening att förbereda en lagstiftning som skulle träda i kraft drygt tre år senare. Vi från vår sida påpekade i Datalagskommittén, tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna, att det var synd att man inte hade lagt ned mera arbete på att försöka se om man inte kunde finna en missbruksmodell som harmonierade eller i alla fall kunde klara sig någorlunda i förhållande till direktiven. Vi var från Folkpartiets sida, som Helena Bargholtz har nämnt, kritiska till lagen när den antogs. Vi hade flera reservationer. Men det är också sant, som Helena Bargholtz har sagt, att vi nog borde ha varit ännu mer kritiska. Det är möjligt att det inte hade gått att ändra någonting i detta sena skede om man nu tänker sig att vi skulle ha haft ett ikraftträdande i oktober i fjol. Vi har under behandlingen i KU gjort den bedömning som Helena Bargholtz har nämnt att det är så pass många saker som ändå går åt rätt håll att vi har kunnat ställa oss bakom betänkandet i sitt nuvarande skick. Helena Bargholtz har som sagt var gått igenom de olika punkterna. Jag skulle dock vilja ställa en fråga till socialdemokraterna, och i statsrådets frånvaro ställer jag den gärna till Barbro Hietala Nordlund. Det gäller vad man nämner i Datainspektionens rapport från början av den här månaden. Förutom att lägga fram de förslag som flera gånger har nämnts, säger man i diskussionen, vilket även Helena Bargholtz lyfte fram och citerade: Förbudet i 33 § är mera absolut utformat än direktivets bestämmelser. Är det sant är det inte bara så att vi har fått ett EG direktiv från EU som har stora brister vad gäller yttrandefriheten i vårt land. Vi har också efter många års utredande på grundval av propositionen fattat beslut, om Datainspektionen har rätt, där vi har gått ännu längre på den mest kritiserade punkten. Därför är jag helt enkelt nyfiken på att höra hur socialdemokraterna i dag ser på den frågan. Jag skulle gärna vilja ställa den frågan till Barbro Hietala Nordlund. Delar hon Datainspektionens bedömning att regering och riksdag gick för långt på den här punkten?

Fru talman! Först till frågan om det förflutna. Jag åberopar i första hand vad som hände i Datalagskommittén. Om det vet Barbro Hietala Nordlund mer om än jag eftersom hon har beröring med den. Det som sades den gången bl.a. från mina partivänner var att man var medveten om att direktivet i viss mening kunde anses föreskriva den valda hanteringsmodellen. Men man konstaterade att en annan modell vore att föredra och man beklagade att kommittén inte hade avsatt tid för en djupare analys av förutsättningarna för att implementera missbruksmodellen. Under resans gång har det alltså sänts varningssignaler, så långt är det klart. Jag har respekt, fru talman, för att Barbro Hietala Nordlund inte omedelbart vill svara på frågan, för det är en komplex juridisk fråga. Jag tyckte bara att det fanns goda skäl att lyfta fram den som en del av det misslyckande som ju en hel del av hanteringen av PUL får anses utgöra. Den inspektionsmyndighet vi har i landet för de här frågorna uttalar sig ett halvår efter det att lagen har antagits av riksdagen ganska kategoriskt, tycker jag. Låt mig läsa upp det en gång till: PUL - är mera absolut utformat än direktivets bestämmelse. Skulle vi ha enighet om att det är på det viset är det ju alldeles självklart - det utgår jag från efter dagens debatt - att vi alla trycker på regeringen så att man ser till att vi får en ändring av den paragrafen i

Fru talman! Den praktiska tillämpningen av planoch bygglovsbestämmelserna provocerar ofta fram ett stort engagemang hos medborgarna - ett engagemang som inte sällan drivs av en ibland välmotiverad adrenalinproduktion. Det ärende som vi nu skall behandla omfattar mellan 20 och 30 motioner, varav flera har tiotalet yrkanden. Därtill kommer att plan och byggfrågor i många avseenden är tekniskt komplicerade. Jag skall trots detta, fru talman, bespara kammaren en detaljerad recension av de olika motionerna och utskottets uttalande över dem. Utskottets majoritet rekommenderar avslag på samtliga motioner. Vad gäller yrkanden skall jag begränsa mig till att yrka bifall till reservation nr 1, angående handelsändamål i detaljplan. Det skall nu inte tolkas på annat sätt än att jag och den moderata gruppen fortfarande står fullt och fast bakom de uppfattningar som förts fram i övriga moderata utskottsreservationer. Men vi vill på detta sätt förenkla kammarens hantering av ärendet. Så till sakfrågorna. Att genomföra en god stadsplanering och framgångsrikt fysiskt samhällsbyggande kräver stor skicklighet. Stadsbyggnadskonsten är en betydande och viktig konstart som inte alltid stöds av de olika detaljbestämmelser som plan och bygglagen innehåller och dess tillämpningspraxis innebär. Exempelvis är det vanligen inte bästa sättet att rätta till en dåligt komponerad detaljplan att införa långt preciserade bestämmelser om vilken typ av handelsverksamhet som skall få bedrivas i olika huskroppar. Jag skall inte invända mot påståenden om att många kommuner under den senaste 25-årsperioden har misslyckats med sin stadsplanering vad avser centrumbebyggelse och uppförande av varuhus. Det som måste till i de här kommunerna är dock inte ytterligare tvingande styrmedel som begränsar konkurrens och fördyrar varuutbudet för den breda allmänheten. Det krävs i stället mer av genomtänkt och ansvarsfylld stadsutbyggnad av både kommunalpolitiker och tjänstemän. Och det, fru talman, lär vi inte kunna frammana genom ytterligare lagstiftning. De verktyg som kommunerna har i planmonopol och bygglovgivning är oerhört kraftfulla, och det gäller för kommunerna att lära sig att använda de hjälpmedlen på rätt sätt, med bibehållen affärskonkurrens som kan ge konsumenterna låga priser och även i övrigt förutsättningar för goda samhällsfunktioner. För kommunerna gäller det naturligtvis också att vid sin planering ta hänsyn till de behov och önskemål som olika medborgargrupper har i skilda avseenden - gamla, unga, yrkesverksamma, bostadssökande osv. Kommunen måste beakta alla intressen i sin planering. Det är ett viktigt uppdrag och ett viktigt ansvar som kommunerna har fått genom lagstiftningen och översiktsplaner, detaljplaner och bygglovgivning. Kommunerna måste lägga sig vinn om att leva upp till det samlade ansvaret för helheten i stadsplaneringen. Lagstiftningen kan dock, fru talman, i vissa fall begränsa möjligheterna att ta hänsyn till medborgarnas välgrundade önskemål om större frihet att tillgodose behov av goda försörjningsmöjligheter. Jag tänker exempelvis på de begränsningar i byggrätten som finns i olika delar av skärgårdens glesbygder. I många fall måste man i framtiden ta större hänsyn till försörjningsförutsättningarna för den bofasta befolkningen vid avvägningen mellan naturintressen och försörjningsintressen. Görs inte den avvägningen med omdöme, riskerar vi att utplåna möjligheterna för den bofasta befolkningen att bo kvar i skärgården. Här behövs alltså större frihet för byggnadsnämnderna att tillgodose befolkningens önskemål. Ett annat berättigat önskemål avseende våra kommunala myndigheter är att både stora och små näringsidkare liksom befolkningen i övrigt är informerade om de olika byggnadsprojekt som kommunen initierat. Det kan gälla stora utbyggnader likaväl som relativt begränsade åtgärder i gaturummet. Gemensamt är att oavsett storleken på projekt kan dessa inverka ytterst kännbart på en tobakshandlares men även på ett varuhus möjligheter att bedriva sin verksamhet och att erhålla nödvändiga inkomster. Ingreppen kan sällan helt undvikas, men konsekvenserna kan stundtals begränsas avsevärt, inte minst beroende på att tidiga förvarningar om vad som skall komma att hända kan hjälpa näringsidkarna. Därför vill vi moderater ha kraftigare krav på samråd mellan kommunala myndigheter och näringsidkare inför åtgärder som kan påverka näringsidkarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet. Alla kommuner, fru talman, bör leva upp till lika goda ambitioner som de bästa kommunerna har på det här området. Fru talman! Jag skall inte föregripa Per Bills senare anförande men vill klargöra att jag i övrigt anser att

Fru talman! Nuvarande plan och bygglag trädde i kraft i juli 1987 och har sedan dess ändrats vid ett flertal tillfällen, dock i mindre omfattning. En viktig förändring genomfördes 1996. Där slås det fast att den fysiska planeringen skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik. Det är bra, men fortfarande saknas insikten om att också de sociala frågorna bör sättas in i detta sammanhang. Även när det talas om det ekologiskt hållbara samhället saknas den sociala dimensionen. Därför bör vi tala om det ekologiskt och socialt hållbara samhället. För att ge möjligheter för detta i verkligheten menar vi i Vänsterpartiet att den fysiska planeringen bättre skall kopplas ihop med miljöfrågorna och de sociala frågorna. De obligatoriska översiktsplanerna, som skall ses över minst en gång per mandatperiod, skall kompletteras med obligatoriska boendeplaneringsprogram. Boendeplaneringsprogrammen skall belysa tillståndet i den byggda miljön och på vilket sätt denna kan förbättras på en rad områden. Helheten skall vävas fram genom ett samarbete inom bl.a. fysisk planering, trafikfrågor, sociala frågor och kulturfrågor. Integrationsfrågorna bör uppmärksammas speciellt. För att stödja utvecklingen av dessa program bör Boverket se över plan och bygglagens regler, så att boendeplaneringsprogrammen blir obligatoriska och så att forskning och utveckling bidrar till att de får den inriktning som eftersträvas. Vissa av frågorna kräver forskningsinsatser, t.ex. inom området samhällsplanering för transportminimering. Bättre förutsättningar för en god trafikmiljö ger mindre buller och lägre utsläpp, vilket är bra för de boende. Samhällsplaneringen skall ge förutsättningar för att skapa närhet mellan arbetsplats, bostad och service, ge större förutsättningar för olika typer av integration i den byggda miljön, där alla människors lika värde är utgångspunkten. Dessa frågor bör ges en större demokratisk förankring genom ett brett samrådsförfarande och fastställas i kommunfullmäktigeförsamlingen efter offentlig debatt. Handikappombudsmannens rapport är ett tecken på att kraven på kommunerna måste skärpas när det gäller samhällsplaneringen. Rapporten säger att bara hälften av kommunerna har ett handikappolitiskt program och att hälften av landets skolor saknar minimal handikappanpassning. Bara 16 % av kommunerna har fasat av trottoarkanten vid samtliga övergångsställen osv. Varför gör regeringen ingenting åt detta, kan man undra, och varför vill inte heller bostadsutskottet förändra förhållandena? När det gäller barnens situation vill jag säga att det behövs förändringar för att deras problem i samhällsplaneringen tydligare skall uppmärksammas. Det är ganska märkligt att det fortfarande inte är något som helst krav på barnsäkerhet i lagstiftningen för det som är nybyggt före 1973 och ombyggt före 1976. I stora delar av miljonprogramsområdet är det inte krav på säkerhetslås på fönster vare sig det gäller första eller tolfte våningen. Fallolyckor med dödlig utgång är möjliga fortfarande år 1999. Trots detta struntar riksdagen i att reglera dessa frågor lagstiftningsvägen. För att redan nu åtminstone få en bättre bevakning av frågorna om barnen och deras roll i samhällsplaneringen vill vi att varje kommun skall utse en ansvarig tjänsteman för att bevaka barnens rätt i dessa frågor och att riktlinjer tas fram för hur barns och ungdomars intressen och synpunkter bättre skall tillgodoses i det kommunala planeringsarbetet. Såvitt jag kan se betyder det inga nya statliga utgifter, hotar det inga budgettak och påverkar inte heller den statliga budgeten. Ändå tycker inte regeringspartiet att detta är värt att satsa på. Bättre är det i vårt grannland Norge. Där har man redan genomfört de här åtgärderna. Snart är norrmännen bättre än oss i allt, inte bara i skidåkning och andra sporter. Fru talman! När det gäller byggfrågorna vill jag säga att man i samband med att byggnadslov behandlas i byggnadsnämnden tar upp sådant som gäller byggnadens läge och utvändiga funktioner. De invändiga funktionerna är en fråga för byggherren och en av byggherren utsedd kvalitetsansvarig. Detta är en relativt ny företeelse, som infördes så sent som 1994. Redan vid införandet fanns kritik mot att den person som kallades kvalitetsansvarig fick den benämningen, eftersom det i dennes ansvar inte ingår något som garanterar kvaliteten på byggnationen utan bara en kontroll av att den kvalitet som satts upp som mål uppnås. I Boverkets utvärdering av de nya reglerna kvarstår den kritiken från entreprenörer, byggherrar och byggnadsnämndshandläggare. Boverket har förståelse för kritiken men är ändå tveksamt till att ändra det här begreppet. Boverket vill dock stärka ansvaret för vad den kvalitetsansvarige skall kontrollera, och det är ett steg i rätt riktning mot ett större samhälleligt inflytande över byggprocessen. Är det skärpta krav som skall gälla för den kvalitetsansvarige, så att de bättre motsvarar detta jobb och denna titel, så är vi naturligtvis beredda att diskutera en sådan lösning i stället för ett namnbyte. Tyvärr är det ju inte regeringen som ställer de här kraven, utan Boverket i sin utvärdering av de nya reglerna för byggandet. Byggkontrollen behöver förbättras på en rad punkter, utan att man för den skull ändrar på grundprincipen. Vi i Vänsterpartiet har framfört en del förslag i vår motion om hur kvaliteten i byggprocessen skall förstärkas. Boverket framförde en rad ändringsförslag i sin utvärdering av det här 1997.

Ansvaret för den ligger på länsstyrelserna, som i dag har små resurser att utföra det här uppdraget. Rapporten kom 1997, men varken regeringen eller utskottet verkar reagera på den, förutom Vänsterpartiet. När det gäller bostäders utformning efter 1994 och 1995 har det tyvärr blivit sämre med tillgängligheten. Det är fler små rum och genomgångsrum, och det traditionella köket med stor matplats är borta. Klyftorna mellan hög och låg kvalitet i bostäder och miljö har vuxit. Detta borde fungera som en varningsklocka. Det gör det i alla fall i mina öron. Till slut, fru talman, vill jag säga några ord om IT i byggprocessen och i den byggda miljön. Det talas väldigt mycket om möjligheten att sänka byggkostnaderna för att få ned boendekostnaderna. Det handlar nog mer om att se till hela byggprocessen. Här kan informationstekniken spela en större roll än vad den gör i dag. Ett fel tidigt i processen har ofta en väldig multiplikatoreffekt i slutändan. Att då via den nya tekniken simulera byggprocesser och pröva tekniska system i den världen först kan förhindra fel i den reella byggprocessen, och detta leder naturligtvis till minskade byggkostnader. Boverket bör därför på ett bättre sätt stimulera en sådan utveckling. IT-dokumentering av all byggnation underlättar också naturligtvis ett framtida omhändertagande vid rivning eller ändring av byggnader. IT-användningen i hemmen får en allt större bredd och kräver en alltmer avancerad teknik. I dag försöker vissa bostadsbolag konkurrera med IT-anpassning och billiga IT-tjänster som ett sätt att skaffa hyresgäster. Det är ju bra, men ännu bättre vore det naturligtvis om den anpassningen blev generell. I all nybyggnation borde det vara ett obligatoriskt krav att IT-anpassa lägenheterna, och när det gäller ombyggnation ett krav som bör beaktas med stor tyngd. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6, men står naturligtvis bakom alla våra reservationer.

Fru talman! Aldrig annars känner jag mig så mycket som en del av naturen och skapelsen som när jag sträcker ut i en simtur i en av våra tusentals sjöar eller släcker törsten med det friskaste vatten ur källan uppe vid fäboden eller kanske det porlande vattnet ur en fjällbäck under fjällvandringen. Jorden är den blå planeten som till största delen består av vatten, men bara 1 % är sötvatten. Mängden är dessutom konstant, men ojämnt fördelad. Under 1900-talet har vattenanvändningen ökat katastrofalt, inte minst i västvärlden, medan stora delar av världens befolkning lider brist på vatten. Det här betänkandet, BoU4, berör bl.a. vattenförsörjningen ur ett svenskt kommunalt perspektiv. I plan och bygglagen har vi grundläggande bestämmelser för planering och byggande ute i kommunerna. I översiktsplanen för hur de långsiktiga och strategiska frågorna för bebyggelseutvecklingen skall klaras av hanteras också användningen av mark och vatten. Vi kristdemokrater vill i en motion stärka skyddet för vårt viktigaste livsmedel: vattnet. Vattenproblem hotar var tredje kommun också i Sverige enligt en sammanställning som Boverket har gjort. Det är naturligtvis inte godtagbart att vi i det vattenrika Sverige skall behöva uppleva akut dricksvattenbrist. Enligt Livsmedelsverket är alltfler ytvattentäkter så dåliga att de ligger på gränsen till att vara olämpliga att användas till dricksvatten. Man menar att kommunerna inte planerat för det framtida vattenbehovet. Man har helt enkelt dragit sig för kostnaderna. Oftast handlar det om att övergå från yt till grundvattenförsörjning. Ett problem med det ökade grundvattenbehovet är att kommunerna under den snabba bebyggelseexplosionen under 1970 och 1980-talen inte hängde med vad gäller just vattentäktsfrågor. I den första generationen översiktsplaner efter det att PBL trädde i kraft 1987 var det ovanligt att kommunerna tillräckligt lyfte fram den framtida och långsiktiga vattenförsörjningen. Avsaknaden av alternativ vattenförsörjning har blivit en obehaglig överraskning för de kommuner som har hamnat i en situation med akut vattenbrist. Det är nödvändigt att vi har en heltäckande kartläggning som redovisar kommunernas nuvarande och framtida behov av vattenförsörjning. Ett problem i sammanhanget är konflikten mellan samhällets behov av materialförsörjning från isälvsavlagringar och betydelsen för en naturlig grundvattenbildning. Isälvsavlagringarna är en ändlig resurs och har stor betydelse, inte bara för vattenförsörjningen, utan också för landskapsbilden och den biologiska mångfalden. Det antas att hälften av Sveriges kommuner kommer att ha förbrukat sina grusresurser inom 30 år. Gräver man bort sand och grusresurser spolierar man också förutsättningarna för återbildning av grundvatten. Bristsituationen och kostnaderna för att komma till rätta med detta är så omfattande att det är nödvändigt att ett helhetsgrepp på problematiken tas. Med detta som grund menar vi kristdemokrater att vattenförsörjningsfrågorna måste ges en tydligare och mer markerad roll i kommunernas översiktsplaner och i plan och bygglagen. Bättre kunskaper i de här frågorna är dessutom något som är livsviktigt, inte minst för kommunala planerare och hos länsstyrelserna som samråder och utövar viss tillsyn inom området. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 7, som berör just vattenfrågorna och planeringen i kommunerna. I en motion tar vi upp frågor som rör byggnaders kulturella och arkitektoniska värden. Med vetskap om att en god arkitektur och konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet ökar människors välbefinnande och också kan bidra till minskad förstörelse och vandalisering är kulturmiljöfrågor och estetiska värden kanske viktigare än vi tror. Det är i dag väl känt att för ögat och sinnet tilltalande miljöer stimulerar och attraherar människor på ett positivt sätt, och det i sig är nog för att åtgärder för ett byggande med en sådan inriktning måste vidtas. Dessutom ser vi det som ytterst viktigt att åtgärder vidtas för att ytterligare stärka skyddet för byggnader och miljöer som återspeglar olika tidsepokers arkitektur, livsstil och levnadsförhållanden. Vårt kulturarv är väl värt att bevara. Utskottsmajoriteten är inte beredd att tillstyrka yrkandet om utökat skydd på området. Motiveringen är att det program för arkitektur, formgivning och design som riksdagen antog för ett år sedan omfattar den här typen av frågor. Däremot delar utskottet uppfattningen att skyddet av kulturbyggnader och kulturmiljöer måste vara mycket gott. Dessutom påpekar man att det inte kan uteslutas att skyddet kan behöva förstärkas ytterligare. Tack för det erkännandet! Kristdemokraterna har också anslutit sig till en moderatreservation som berör byggande och boende i våra skärgårdsområden. En levande skärgård förutsätter att de fast boende ges sådana villkor som gör det möjligt att leva och bo där hela året. Samtidigt som de traditionella näringarna minskar i omfattning måste etablerandet av annan verksamhet på alla sätt underlättas. Exempel på en situation som försvårar en utveckling är bl.a. generationsväxlingar, där tillstånd att bygga ytterligare en bostad på familjegården försvåras på grund av restriktioner som satts för byggandet. Det kan även gälla möjligheter till turistsatsningar som försvåras genom att restriktioner till att uppföra några stugor för uthyrning finns osv. Onödiga regler måste bort, samtidigt som prövningsförfarandet måste göras enklare och ske i snabbare takt. Vi stöder också fullt ut en vänsterpartimotion om barns och ungdomars intressen vid planeringen. Till skillnad från Norge tycks det vara så att Sverige inte är särskilt framstående när det gäller att ta vara på barns och ungdomars intressen i den kommunala planeringen. I ljuset av barnkonventionen, som alltmer aktualiseras på det kommunala planet, bör det vara naturligt att kommunerna lägger upp planeringsarbetet så att barns och ungdomars synpunkter kommer fram och att de själva får chansen att delta. De behöver i god tid få känna sig delaktiga i ett positivt engagemang och få träning i demokrati och beslutsfattande. Även några yrkanden i en centermotion är vi från Kristdemokraterna beredda att stödja. Det gäller under rubriken "Riktlinjer för framtidens stadsbyggande". Yrkandena berör just den typ av frågor som vi själva i olika sammanhang framfört. Det handlar om - planeringsstrategi med ett nedifrån-och-uppperspektiv Inte bara landsbygden utan även städer och tätorter är en tillgång för Sverige. Stad och landsbygd är beroende av varandra. De kompletterar varandra, och även stadsmiljöerna skall ha förutsättningar till en god livsmiljö. Till sist, fru talman, vill jag också understryka vikten av att regeringen lyssnar på folkviljan när det gäller länstillhörigheten för Heby kommun. Alla sakskäl är lika entydiga. Det kan väl ändå inte råda någon som helst tvekan om vilket beslut regeringen bör fatta. Den folkomröstning i frågan som genomfördes hösten 1998 talar sitt tydliga språk. Hebyborna har sagt sitt, och Heby kommun bör därför få sin tillhörighet till Uppsala län så snart som möjligt. Kammarkollegiet, som för närvarande enligt praxis hanterar den här typen av ärenden innan de går vidare till regeringen, känner naturligtvis till den debatt om länstillhörighet som egentligen pågått ända sedan kommunsammanslagningarna på 70-talet. Med detta, fru talman, nöjer jag mig här ändå med att yrka bifall till reservation nr 7, som jag tidigare anmält.

Fru talman! Det blir lite grann återupprepningar av vad föregående talare har sagt. Men jag tänker ändå göra det, eftersom jag tycker att det är viktigt. Vi har ett grannland i väster som är intressant sett ur många aspekter inte minst inom samhällsplaneringsområdet. I Norge har man insett betydelsen av att hela landet skall ges förutsättningar att överleva. Man inser också betydelsen av det lilla. Man ser även till de små människorna, till barnen. Där har staten ålagt kommunerna att utse en särskild tjänsteman som skall ta till vara barnens intressen i samhällsplaneringen. Jag anser att vi även i Sverige borde se över planoch bygglagen i avsikt att stärka barns och ungdomars inflytande i den fysiska planeringen. I FN:s barnkonvention, som Sverige har ratificerat, sägs att barn har rätt till inflytande. Barn är mycket goda observatörer. De ger akt på det som de tycker är fint och det som de tycker är dåligt och farligt. Hade barnen t.ex. fått vara med när det handlade om att göra en glasinbyggd affärsgalleria i min hemkommun Uppsala hade den inte blivit glasinbyggd. Det har framkommit efteråt. I samhällsplaneringen är det endast ett fåtal kommuner som insett betydelsen av att ha barnen och ungdomarna med. Jag är övertygad om att om ungdomarna får ta ett verkligt ansvar för sin omgivning så kommer de att göra det. De är mycket bra på att prata med andra barn och andra ungdomar. De är en resurs som vi borde ta till vara t.ex. för att få bukt med det förfulande klotter som vi i dag ser. Förstörelsen är utbredd. Om vi ger ungdomar ett verkligt ansvar kanske det är en möjligt att få bukt med förstörelsen och få ungdomar och även oss vuxna att vara mer aktsamma. Barn är också som regel mycket miljömedvetna. De vågar säga saker på ett rakt sätt. Kommer ni ihåg sagan om kejsarens nya kläder? Det var ett barn som sade sanningen. Fru talman! Jag stöder reservation 4. Vatten, vatten, bara vanligt vatten, och ändå alldeles ovärderligt och oersättligt. Det är en källa till liv, för allt levande på jorden. Det är en källa som vi i Sverige behandlat som en källa som aldrig kunde sina. Tyvärr kommer nu varningarna. Vattnet kan förstöras. Det kan bli odrickbart. Det måste tas på allvar. Centerpartiet anser att det måste i alla kommuners översiktsplaner beskrivas hur man säkrar vattentillgången i kommunen samt att man måste följa upp hur det efterlevs. Det finns alltid en rad konflikter i samhällsplaneringen. Olika intressen söker sitt och värnar om det. Inte minst vid vägbyggen har vi sett att vattenådror och vattenkällor så att säga är i vägen. Vi anser att vattenkällorna alltid måste skyddas. Vägen får ta en annan väg. Bostadsutskottet har varit på studiebesök i en ganska liten stad, Karlskrona, och bl.a. tagit del av hur man på Boverket arbetade med att lyfta fram stadsplaneringen. Jag tyckte det var en mycket intressant redovisning, inte minst utifrån att jag visste att vi här i kammaren i dag skulle behandla vår centermotion Städer på människors villkor, där vi lyfter fram riktlinjer för stadsbyggnationen. Staden är inte bara huvudstaden Stockholm, som alldeles för många tar för given som utgångspunkt för planeringen. Staden är även alla mellanstora och små städer. Det finns inte heller något antingen eller när det gäller stad eller landsbygd. Det finns all anledning att på nytt påminna om att staden och landsbygden är beroende av varandra. I detta betänkande talar vi från Centerpartiets sida om staden. Vi anser att: · Planeringen skall utgå från både mäns och kvinnors behov av bra boendemiljö. · Allt framtida byggande skall inriktas på kretsloppsanpassning. Strävan skall vara att det befintliga byggandet successivt skall kretsloppsanpassas. · En blandning av bostäder, arbetsplatser och service bör eftersträvas och underlättas i alla stadsdelar. · Byggandet skall i första hand ske på redan exploaterad mark. Parker och grönområden skall inte bebyggas. · Bebyggelsen skall utvecklas så att hänsyn tas till befintlig arkitektur. · Goda förbindelser skall finnas, och bra kollektivtrafik skall eftersträvas. · Nya boendeformer, t.ex. socialt självbyggeri, bör uppmuntras. · Boendeplaneringen skall ta vara på medborgarnas engagemang. · Det skall alltid finnas ett nedifrån-och-uppperspektiv. Bostadsutskottet säger i detta betänkande att man kan dela mycket av vad Centerpartiet påtalar, men samtidigt avstyrker man motionen. Det tycker jag är ett mycket märkligt agerande. Därför yrkar jag bifall till reservation 9 under mom. 12. Heby kommun känner en stor delaktighet med Uppsala och med Uppland. Man har nu begärt att få ändra länstillhörighet från Västmanland till Uppsala län. Ett av de ämnen som vi här i kammaren debatterade i den allmänna debattomgången vid denna termins början var just demokrati. Jag tyckte då och jag tycker än i dag att det var mycket bra att man valde det ämnet. Vi var tio kvinnor och tio män som deltog i den debatten, och även Britta Lejon var med. Enigheten var stor om att demokratiaspekten måste stärkas i Sverige och att det var nödvändigt att få fler människor engagerade i samhällsarbetet. Det har även införts en regel i kommunallagen som skall stärka den lokala demokratin genom möjligheten att hålla folkomröstningar i en kommun. Det är ett mycket bra sätt att ta till vara människors engagemang. Under senare år har vi klart sett en utbredd vilja att engagera sig i olika lokala frågor. Viljan att påverka den egna bygdens utveckling finns. Det bildas dock tyvärr enfrågepartier som tar säte i fullmäktigeförsamlingar och driver en enskild fråga mycket starkt och envetet. Jag tycker att det borde vara ett observandum för oss i etablerade partier. Det är en knäpp på näsan på oss. Vi har inte förmått att ta till vara folkets frågor på ett rätt sätt. I Heby kommun finns också detta engagemang. Det blev till sist en folkomröstning, och det blev ett enfrågeparti. I den folkomröstningen tog majoriteten ställning för en länsändring. Man lade fram faktaupplysningar som visade på fördelarna. Kulturellt, näringsgeografiskt och arbetsmarknadsmässigt tillhör kommunen Uppland och Uppsalaregionen. Huvudkommunikationerna går mot Uppsala. Även kyrkligt tillhör man ärkestiftet. Det finns en gemensam motion från ledamöterna från m, c och fp på Uppsalabänken där vi bl.a. påtalar att för oss är lokala folkomröstningar en viktig del av en vital demokrati. Att tillåta folkomröstningar och sedan inte följa dem blir en logisk kullerbytta. Det undergräver tilltron till det politiska systemet. Jag hyser ändå tillförsikt att Heby kommuns vilja att byta län kommer att behandlas välvilligt av regeringen. Som jag ser det gäller det också så småningom en regiontillhörighet till Uppsala-Mälardalen. Jag tar för givet att regeringen följer vår debatt här i kammaren samt lyssnar till lokala företrädare. Jag förmodar även att socialdemokraterna i utskottet direkt till ansvarig minister framför de åsikter som vi fick när hebyborna uppvaktade bostadsutskottet. Det finns all anledning att se till att det kommer att leda till ett positivt svar. Det hade dock varit en styrka om vi i utskottet hade kunnat enas om att framföra till riksdagen att regeringen borde behandla den här frågan skyndsamt. Vi vet alla att byråkrater brukar arbeta mycket långsamt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16 under mom. 19. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer som jag har anmält i utskottet. De handlar om skärgårdsfrågor och byggsektorns IT utveckling. Det är brännande frågor som vi får all anledning att återkomma till i framtiden. Jag ber er även uppmärksamma mina särskilda yttranden som berör stormarknadsetableringar. Jag är mycket tveksam till dessa. Det bör noga följas vilken inverkan dessa har på stadens liv samt inte minst hur det slår på landsbygdens service. Det finns anledning att påtala länsstyrelsernas roll när det gäller samverkan mellan kommunerna i de frågorna. Jag har även i ett yttrande påtalat att det måste tas ett helhetsgrepp när det gäller den fysiska planeringen och trafiken. Den senaste tidens trafikolyckor gör att trafikfrågorna har blivit än mer akuta. Även vägnäten måste förbättras, och inte bara det kollektiva trafiksystemet.
Fru talman! Jag känner sympati för Centerpartiets reservation nr 9 om ett större behov av samhällsplanering när det gäller den fysiska miljön. Däremot saknar jag den sociala dimensionen. Jag tycker att vårt förslag om obligatoriska boendeplaneringsprogram bättre motsvarar helhetssynen. Det gör det också lättare att ta till vara varje stads och varje kommuns unika förutsättningar. Det här är ett lite mer centralistiskt sätt att se på de här planeringsfrågorna. Min fråga till Rigmor Ahlstedt är: Är inte vårt förslag om boendeplaneringsprogram en möjlig väg att gå även för Centerpartiet?
Fru talman! Jag vet att vi har skilda åsikter när det gäller hur man skall reglera boendeplanering. Vi i Centerpartiet är angelägna om att de enskilda kommunerna får ta till vara de frågor som verkligen berör den egna kommunen. Där tycker jag att vi skall trycka på översiktsplaneringen. Och man skall inte bara göra en översiktsplanering, utan man skall också följa upp den med detaljplaner och områdesbestämmelser i de fall det behövs. Att staten skall reglera och gå med pekpinnar direkt mot de enskilda kommunerna tycker inte vi i Centerpartiet är en framkomlig väg.
Fru talman! Det är just det som reservationen innehåller, nämligen en otrolig mängd pekpinnar. Vårt förslag är faktiskt tvärtom. Det enda vi kräver av kommunerna är att de skall planera, att de skall se sambandet mellan fysisk miljö och social miljö och se helheten i de här frågorna. Man skall ta till vara varje kommuns unika situation och knyta ihop detta med detaljplaner och översiktsplaner i sin planering. Jag menar nog att detta är mindre tvingande för kommunerna förutom i det fallet att det skall vara ett obligatorium att göra det. Vi kan se att bara hälften av kommunerna har brytt sig om sin handikappanpassning. Bara 50 % av landets skolor är minimalt handikappanpassade. Jag tror faktiskt att man måste göra detta obligatoriskt och få den här debatten i kommunfullmäktige så att detta också blir ett massmedialt intresse och ett allmänt intresse för alla invånare i kommunerna. Där vill vi ha ett obligatorium.
Fru talman! Jag kan dela många av Owe Hellbergs åsikter när han framför dem så här. Men jag är inte så övertygad om att ni i Vänsterpartiet är så fria i er inställning till kommunerna att ni verkligen tillåter att man tar till vara de enskilda kommunerna. Jag är lite tvivlande till det. Däremot håller jag fullständigt med Owe Hellberg om att vi här i riksdagen måste diskutera de här frågorna och föra fram dem. När vi var på Boverket i Karlskrona och tittade mer noggrant på PBL sade jag också att det egentligen redan i dag finns stora möjligheter för kommunerna att agera som vi vill.
Fru talman!

Flera västeuropeiska länder har infört kraftfulla åtgärder för att stärka stadskärnorna miljömässigt och funktionellt. Det har man gjort genom att begränsa antalet stormarknader och köpcentrum utanför städerna. EU-kommissionen ställer sig bakom dessa idéer för att främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Det är faktiskt något som vi också bör eftersträva. Även om jag aldrig annars ser några fördelar med EU, tycker jag verkligen att det är att föredra framför den bilorienterade stadsutveckling vi ser i vårt land. Förhoppningsvis har den nu nått sin kulmen. Först ville butiksjättarna bygga ut i stadskärnan. Kulturmordet på staden inleddes när stora kvarter med äldre bebyggelse fick rivas för parkeringsplatser och tillfarter. Men varuhusen i staden övergavs på 80 talet när handeln flyttade ut till stormarknader och lågprisvaruhus på fälten utmed motorvägarna. Handeln i stadskärnan tynade och stadens urgamla roll som central mötesplats och handelsplats försvann. Det är inte bara städerna som förlorar på den här utvecklingen, utan den har också drabbat landsbygden som fått se sina glesbygdsbutiker försvinna den ena efter den andra, och med dem all övrig service. Värst är det för dem som saknar bil, och det gör enligt statistik från Statistiska centralbyrån 36 % av dem som bor i lägenhet, 54 % av kvinnorna över 65 De resurssvaga utan bil hänvisas till dyrare och sämre affärer. Samtidigt som vi investerat i hissar och ramper för att personer med funktionshinder skall komma in och ut i sina bostäder har det blivit svårare för dem att själva ta sig till butiken. Sverige har ett rykte om sig att vara mest fjättrat av centralstyrning i västvärlden. Men detta är en ren och skär myt. Jämfört med förhållandena i andra länder är den svenska plan och bygglagen kraftlös när det gäller att styra butiker till platser dit folk kan komma utan bil. Den svenskaste av alla heliga kor - det kommunala självstyret - förhindrar effektivt allt samarbete över kommungränserna och all regional planering. Mycket av det jag säger nu har jag tagit ur en artikel i Svenska Dagbladet för drygt ett år sedan. Den är skriven av arkitekten och sekreteraren på Stadsmiljörådet Louise Nyström. Ett forskarteam på Institutionen för stadsbyggnad på Chalmers har räknat ut att miljöeffekterna av ett nytt köpcentrum är i storleksordningen 200-1 000 % ökad bränsleförbrukning räknat enbart på inköpsresorna för dem som bytt från närbutiken till det nya köpcentrumet. Koldioxidutsläppen ökar lika mycket. Varje nytt köpcentrum som byggs minskar alltså utsikterna att uppnå de nationella miljömålen. Det finns alltså all anledning att bifalla Miljöpartiets motioner i den här frågan. Jag tillstyrker dem nu, och det innebär bifall till reservation 3 under mom. 3. Vänsterpartiets motion om trafiksystemens betydelse för närhet mellan arbetsplats, bostad och service tillgodoser behovet av en ekologisk omställning. Jag stöder den motionen men avstår från att yrka bifall just nu. Däremot yrkar jag bifall till Vänsterpartiets motion om att man skall tillvarata barns och ungdomars intressen vid planeringen. Den är i FN:s barnkonventions anda och stärker barns och ungdomars rätt. Det kan behövas. Vi hade i utskottet ett besök av företrädare från Heby kommun som redogjorde för folkomröstningen angående länstillhörighet. Heby kommun, som ligger i Uppland, hör till Västmanlands län sedan hundratals år, men har ändå starkast anknytning till Uppsala. Folkomröstningen i höstas visade också att en majoritet ville byta län. Kommunfullmäktige i Heby har följaktligen lämnat in en begäran till regeringen. Att folkomröstningar skall följas tycker vi i Miljöpartiet är alldeles självklart. Vi vill dessutom stärka folkomröstningsinstitutet så att om 10 % av de röstberättigade i en kommun begär det skall det bli folkomröstning, utan att kommunfullmäktige kan sätta sig emot det. Nu var det inga sådana motsättningar i Heby. Däremot är man orolig för att resultatet av folkomröstningen skall förhalas och plöjas ned i någon regionalutredning eller liknande eller att kommunen skall delas, vilket vore förkastligt. Frågan bereds nu av Kammarkollegiet för att slutligen avgöras av regeringen. Jag tar för givet att regeringen då kommer att ta, som det står i betänkandet, "tillbörlig hänsyn till resultatet av folkomröstningen." Nu har det visst varit aktuellt med uppvaktningar från Västmanland som vill ha kvar Heby kommun. Den här frågan måste därför följas noga så att inte folkviljan får ge vika för byråkratin. Slutsatsen är att jag tillstyrker ändrad länstillhörighet för Heby kommun, men väljer att avstyrka motionen. Bifall till utskottsförslaget således.
Fru talman! Det är klart att man som Helena Hillar Rosenqvist kan säga att den kommunala självstyrelsen är en helig ko och på det viset försöka att vifta bort den. Jag tror att det är fel. Kommunernas makt och frihet är förenat med stort ansvar. Det vore fel att rycka i tömmen, om jag i den här församlingen med starkt regional förankring får ta en sådan liknelse. Jag tror att Helena Hillar Rosenqvist skulle lära sig av hur det är att köra häst. Rycker man för ofta i tömmen blir hästen istadig och bara letar efter möjligheter att undvika att rätta sig efter bestämmelserna. Kommunerna måste lära sig att ta ansvar för stadsplaneringen genom översiktsplan, detaljplanemonopol, bygglov. Det är kraft nog. Det är inte genom att ge fler pekpinnar som man lär kommunerna att ta det ansvaret. Gör man det kommer de i stället bara att leta efter möjligheter att kringgå de bestämmelser man får från centralt håll.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Carl-Erik säger att man inte kan rycka för hårt i tömmarna. Jag har gått kurs i hästkörning så jag vet hur det går till. I den här frågan är det två hästar som drar åt mycket olika håll. När man tänker sig att förlägga en stormarknad i utkanten av en kommun är det inte enbart för att tillgodose den egna kommunens behov av livsmedel och andra varor, utan även för att dra till sig köpare från andra kommuner och regioner. Vi ser det i Skåne. När två hästar, om vi nu skall kalla dem för det, Landskrona och Löddeköpinge t.ex., inte kan lösa en sådan fråga själva bör regionen naturligtvis ta ett större ansvar för detta. Det är en regional fråga mer än det är en kommunal fråga.
Fru talman! Det är trevligt att Helena Hillar Rosenqvist och jag har samma erfarenhet av hur det är att rycka för ofta i tömmen. Men det är också så att kommunerna har en möjlighet att ta sitt ansvar, inte minst genom att med de bestämmelser som redan finns genomföra regionplanering på ett sådant sätt att man frivilligt tar på sig det ansvar man faktiskt har genom de mycket starka bestämmelser som redan lagts i kommunernas händer.
Fru talman! Jag hoppas att de här frågorna kommer till någon form av lösning, men att man under tiden avstår från att försöka att etablera externa köpcentrum. Det är inte bara en fråga om kommunalt självstyre. Det är också en fråga om det ekologiskt hållbara samhället. Där kommer trafikbilden naturligtvis i mycket hög utsträckning in. Till detta kommer de sociala aspekter som jag har tagit upp. Det är svårt att komma ifrån, Carl-Erik, att det är så många människor som faktiskt blir utan en mycket väsentlig service för sitt dagliga liv.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Helena Hillar Rosenqvist och be henne utveckla vad Miljöpartiet i samband med folkomröstningar menar med att man skall ta tillbörlig hänsyn. Vilken grund har man för att säga att folkviljan kanske kan grävas ned i utredningar? Av vilken anledning säger Helena
Fru talman! Jag har haft möjlighet att engagera mig rätt mycket i den här frågan. Det är klart att man kan ha synpunkter på ordet tillbörlig. Jag vet att man har hakat upp sig på vad tillbörlig egentligen betyder. Jag anser att det bör räcka som skrivning till regeringen, att man förväntar sig att regeringen tar tillbörlig hänsyn. Nästa fråga handlade om att gräva ned utredningar. Vi är inte alldeles okunniga om att det försiggår en rätt stor verksamhet i Sverige som går ut på att slå ihop olika län till regioner. Det har skett i Skåne, det har skett i Västra Götaland. Jag vet inte om den debatten har nått Uppland och Västmanland än, men var det inte Rigmor Ahlstedt själv som förde saken på tal genom att tycka att Heby så småningom skall tillhöra den region som Uppsala och Mälardalen tillhör? Det här är saker som oroar människor i Heby. Skall man hänskjuta hela frågan till en fråga om regional tillhörighet och därför avstå från att lösa den fråga om länstillhörighet för just Heby kommun som togs upp i folkomröstningen? Det är enbart det jag syftar på.
Fru talman! Jag delar den oron. Det är också av den anledningen som vi vill att riksdagen noggrant skall tala om för regeringen att man skyndsamt skall bifalla Heby kommuns framställan om att få tillhöra Uppsala län och med det också ge folkomröstningsinitiativet en verklighet. Jag tycker att det är mycket märkligt att Miljöpartiet talar väl om folkomröstningar och talar väl om de farhågor som finns, men man är inte beredd att gå från ord till handling. Det beklagar jag.
Fru talman! Denna fråga gäller inte om Heby kommun skall tillhöra Uppsala län eller ej. Frågan gäller om man skall ta tillbörlig hänsyn och om det skall ske skyndsamt. Utskottet i övrigt är inte oense i frågan om hur saken skall hanteras. Vissa partier har inte tolkningsföreträde före andra i fråga om demokrati.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner från allmänna motionstiden i frågor som rör planoch bygglagen. Dessutom behandlas en motion som avser länstillhörigheten för Heby kommun. Många av motionerna känner vi igen från tidigare behandling i kammaren. Samtliga motionsyrkanden avstyrks av utskottet. samtidigt med den med plan och bygglagen samordnade naturresurslagen. Bestämmelserna i naturresurslagen har inarbetats i miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari i år. PBL har ändrats några gånger, men ändringarna har varit av begränsad omfattning. Ändringen som trädde i kraft i januari 1996 innebar att den fysiska planeringen skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik. Möjligheten att reglera handelsändamål i detaljplan har ändrats från den 1 januari 1997. Det innebär att kommunerna i detaljplan numera kan reglera handelsändamålet genom att skilja på handel med skrymmande varor och handel med livsmedel. Det ger kommunerna i huvudsak samma möjlighet som de hade före den 1 april 1992. Men för att kommunen skall kunna precisera handelsändamålet i detaljplan skall det finnas särskilda skäl av betydande vikt. De grundläggande bestämmelserna för planering och byggande finns i plan och bygglagen. Kommunerna har krav på sig att upprätta en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Den planen skall ange hur mark och vattenområden är avsedda att användas och hur bebyggelseutvecklingen skall ske. I detaljplan eller områdesbestämmelser skall kommunen sedan reglera markanvändningen. Fru talman! I en gemensam reservation från Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslås att möjligheten att i detaljplan reglera handelsändamålet skall tas bort. Två motioner från Miljöpartiet tar upp riskerna med externa köpcentrum, och så görs även i en motion från Vänsterpartiet. De pekar på situationen i framför allt Skåne och de problem som uppkommer vid etablering av externa köpcentrum. Motionerna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet följs också upp av reservationer. Vi socialdemokrater anser att det är nödvändigt och bra att kommunerna nu åter fått möjlighet att reglera handelsändamålet i detaljplan. Kommunerna kan väga in miljöfrågorna och ta hänsyn till de konsumenter som inte har bil när de upprättar detaljplan för handelsändamål. Vi vet också att innan kommunerna återfick möjligheten att reglera handelsändamål i detaljplan, fanns det kommuner som valde att avstå från att ta fram planer för handelsändamål. De ville inte riskera att handel med livsmedel skulle etableras på ställen där det inte var lämpligt. Reservationerna visar att det finns partier som vill slopa regleringen och andra som vill reglera mera. Vi socialdemokrater anser att det skall vara möjligt att i detaljplan reglera handelsändamål och skilja på partihandel och detaljhandel och skilja på handel med skrymmande varor och handel med livsmedel. Det är vad plan och bygglagen nu ger möjlighet till. Vi anser att kommunen, som bäst känner förhållandena på orten, skall ha möjligheten att avgöra om man vill styra handelsetableringar och köpcentrum. En reservation tar upp barns och ungdomars intressen vid planeringen. Jag vill också betona vikten av att barns intressen beaktas vid planering och byggande. Här är kommunens ansvar mycket stort. FN:s barnkonvention skall genomsyra alla beslut, och barns rätt skall tas till vara i alla beslut som kommunerna fattar. Vi tror inte att det då är lämpligt att utse en särskild tjänsteman som skall ta till vara barnens rätt i byggnadsnämnderna. Barnens rätt skall i stället naturligt ingå i alla beslut. När det gäller barnsäkerheten i hus byggda före 1973, som inte har samma säkerhetskrav som hus byggda senare, har Barnkommittén utifrån FN:s barnkonvention ansett att regeringen bör överväga ändringar. Den frågan bereds nu inom Regeringskansliet. Byggnaders kulturella och arkitektoniska värden tas upp i en reservation från Kristdemokraterna och Folkpartiet. Utskottet har ingen annan uppfattning, dvs. skyddet av kulturbyggnader och kulturmiljöer måste vara stort. Men det är inte så att PBL i sin nuvarande utformning har ett sämre skydd för speciellt känsliga miljöer än vad som fanns tidigare. Det är tvärtom så att PBL ger större möjligheter att skydda kulturbyggnader och kulturmiljöer. Det ställs större krav än tidigare på kommunens översiktsplaner vad gäller inventering och redovisning av kulturmiljövärdena. Kommunen har också möjlighet att i detaljplan eller områdesbestämmelser införa särskilda varsamhetsbestämmelser för att precisera krav vid ändring av byggnad. Det har också förstärkts genom det handlingsprogram som riksdagen antagit för arkitektur, formgivning och design, som medförde en ändring i plan och bygglagen. Kommunerna har ett stort ansvar också på det här området. Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet tar upp byggande och boende i skärgården. De vill ha förenkling och samordning av regler och vill att onödiga regler skall tas bort. Utskottsmajoriteten vill också ha regler som är utformade så att de inte i onödan hindrar byggande och boende i skärgården, lika lite som i övriga delar av landet. Men vi upplever inte att dagens regelsystem är så utformat eller krångligt att det hindrar tillkomsten av ny bebyggelse. Det är i stället så att lättnader gjorts. Ytterligare ändringar anser vi inte behövs. I många situationer kan det vara behov av att väga den enskildes intresse mot allmänna intressen. Även grannintressen kan det finnas behov av att väga in. Vänsterpartiet reserverar sig och vill att benämningen kvalitetsansvarig skall bytas mot ett mer relevant uttryck, t.ex. kontrollansvarig. Den kontrollansvarige utses av byggherren och skall se till att kontroller utförs och kontrollplaner följs och skall dessutom närvara vid byggsamråd, besiktningar och andra kontroller. Benämningen kvalitetsansvarig kan vara något missvisande. Men då begreppet sedan flera år är inarbetat och nästan 4 000 personer är certifierade, skulle en ändring nu leda till ytterligare oklarheter. Inte heller när det gäller ordningen för kvalitetsbestämningen vid byggande vill utskottsmajoriteten göra någon förändring. Lagstiftningen ställer upp övergripande krav som en byggnad skall svara mot, och det är byggherren som har ansvaret för att en byggnad också svarar mot kraven. Det fungerar också bra hos de större byggföretagen, men för de små kan det behövas en del hjälp. Byggnadsnämnderna har också ett tillsynsansvar, men här kan det finnas en anledning till oro. Vid de besparingar som gjorts i kommunerna kan det ha uppstått brister i resurser just för att fullfölja tillsynsansvaret. Det finns därför anledning att följa hur kommunerna lever upp till sitt tillsynsansvar. Boverket har haft i uppdrag att utvärdera de ändringar beträffande byggkontrollen som trädde i kraft den 1 juli 1995. Bedömningen är att en del förslag är möjliga att genomföra utan lagändring och att det nya systemet för tillsyn och kontroll bör ges ytterligare några år att sätta sig innan förändringar genomförs. Fru talman! Till sist när det gäller länstillhörigheten för Heby kommun. Det finns en reservation där man hävdar att folkviljan måste bli helt vägledande för regeringens beslut i frågan. Beslutet skall fattas skyndsamt. I Heby kommun genomfördes folkomröstningen i samband med valet 1998. 58 % röstade för byte av länstillhörighet till Uppsala, och 40 % Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att regeringen vid den förestående prövningen kommer att ta tillbörlig hänsyn till resultatet av folkomröstningen, men utskottsmajoriteten vill att frågan skall behandlas på vanligt sätt. Det innebär att frågan nu finns hos Kammarkollegiet för utredning, och därefter kommer regeringen att fatta beslut. Den pågående utredningen skall avvaktas. Det finns därför ingen anledning att som reservanterna vill göra något tillkännagivande nu under pågående beredning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! I betänkandet står det att det inte finns något behov av obligatoriska boendeplaneringsprogram utan att kommunerna själva skall se till att det här fungerar.

När det gäller barnen är det väldigt bra att kommunerna skall ta det här ansvaret, men det måste fungera i praktiken också. Jag skall referera till en artikel om Karolinska Institutet, som har undersökt daghemmen i en medelstor kommun. Eluttagen på 26 % av förskolorna är inte jordade och petskyddade. 23 % av förskolorna uppger att det inte finns jordfelsbrytare i lokalerna. På en fjärdedel av förskolorna vet inte personalen var brandsläckaren är placerad. På 65 % av förskolorna förvaras inte maskindiskmedel inlåst i skåp, och knivlådorna är inte spärrade. Vem skall ta ansvar för sådant här? Hur skall det ske i praktiken om vi inte har något stöd i den praktiska verkligheten i de här frågorna? Därför vore det väl bra om vi fick en tjänsteman som hade tillsyn över de här frågorna.
Fru talman! När det först gäller obligatoriska boendeplaneringsprogram ser jag inte sådana som en nödvändighet. Det är däremot nödvändigt att kommunen upprättar översiktsplaner. Där har kommunerna möjlighet att också upprätta boendeplaneringsprogram. Jag är inte alls nöjd med de rapporter som vi nu har fått när det gäller handikappades tillgänglighet till olika miljöer. Jag känner att det som har kommit till uttryck i massmedier och även i debatten här i kammaren bidrar till det större trycket. Kommunerna har ett ansvar också genom att de skall anta handikapprogram, och det skall de göra i samband med översiktsplanerna. Kommunerna har verktygen där, men de måste också ha rätt inställning till det och åtgärda de här sakerna. Det som Owe Hellberg tar upp om förhållandena på daghem låter inte alls bra, om det fungerar på det sättet - vilket jag inte ifrågasätter. Men det är hela kommunens ansvar. Man kan inte utse en enda tjänsteman som skall ta ansvar för de här frågorna. Där anser jag och övriga socialdemokrater att man skall tänka på barnens rätt i alla beslut som man fattar i kommunen. Det visar också att det skall ske fortlöpande. När det gäller sådana saker som Owe Hellberg räknade upp i fråga om daghem måste både personal och arbetsmiljöskydd m.m. komma in.
Fru talman! Visst skall barnfrågorna uppmärksammas av hela kommunen, och det gör kommunen om man ser till att ordna obligatoriska boendeplaneringsprogram. I de sammanhangen kommer barnens rätt och roll in helt naturligt. Men det måste också göras en uppföljning av de sakerna. Det är ett alarmerande bevis på att det här inte fungerar. Det är inte alla som har kunskaperna när det gäller att ta till vara barnens intresse och barnens rätt. Det finns ingen särskild instans i kommunerna som gör det. När det gäller bygglovsprocessen, kontroll, tillstånd osv. har Boverket riktat ganska häftig kritik mot hur vissa delar av systemet fungerar. Jag undrar: När tänker regeringen vakna och ta till sig de förslag om förändringar som finns? Bevisligen är det så att det som är byggt sedan 1994-1995 har stora skillnader när det gäller kvalitet i byggandet, stora brister när det gäller hur kök ser ut, hur handikappvänligt det är osv. Det hänger naturligtvis samman med de här frågorna, eftersom man har släppt kontrollen och släppt ansvaret för den invändiga miljön. Då väntar jag på ett svar: När kommer regeringen tillbaka i de här frågorna?
Fru talman! När det gäller barnens rätt ser jag det som en större fråga, som måste ingå i hela den politiska processen. Barnens synpunkter skall tas till vara på samtliga områden och skall alltså ingå naturligt. Jag tror inte att det är rätt att lägga över ansvaret på någon tjänsteman och därefter vara nöjd med det. Då stillar man bara sitt samvete. Det här skall ingå i den politiska processen. När det gäller det som Owe Hellberg tar upp om brister i byggandet vet vi att Boverket har gjort en uppföljning, som har resulterat i att en del åtgärder kan vidtas direkt utan lagändringar och att man skall avvakta med andra saker, enligt Boverkets förslag. Jag tycker att vi skall lyssna på Boverket. Men frågorna är ständigt aktuella.
Fru talman! Jag undrar om Lilian Virgin kan redogöra för på vilket sätt det är fördelaktigt för medborgarna att byråkrater i kommunens centrala byggnadsnämnd avgör huruvida det i en viss byggkropp skall bedrivas partihandel, detaljhandel eller måhända handel med skrymmande varor. Handen på hjärtat: det här är bestämmelser som brukar komma väldigt sent i planprocessen, och de utgör ofta ett sätt att försöka rädda en misslyckad detaljplan, som kanske rent av har föregåtts av en misslyckad översiktsplan, med den här typen av pekpinnebestämmelser i slutändan. I stället borde byggnadsnämnden ta sitt ansvar, med hjälp av alla sina maktbefogenheter, tänka om och göra en ny plan, som infogar nytillkommande bebyggelse på ett harmoniskt sätt i samhället i övrigt. Lilian Virgin säger att skärgården inte behöver lättnader, att skärgårdens glesbygdsområden minsann inte behöver några lättnader i möjligheterna att tillgodose sin försörjning. Fråga folk på Möja, Rödlöga, Långskär, i Gryt och S:t Anna om detta stämmer! Har inte de nog besvärligt som de har det, utan att vi från byråkratisk sida skall lägga restriktioner på dem? De behöver ha sin utkomst för att kunna bo kvar i skärgården.
Fru talman! Vi har olika synpunkter när det gäller att reglera handelsändamålet i detaljplan. Som jag uppfattade frågan handlade den om varför kommunen skulle göra det. Jag tycker att det tidigare i debatten har framförts många argument för att det finns behov av att göra det. Det är t.ex. att man utarmar stadskärnan och bygger livsmedelsaffärer på ställen dit folk normalt inte kan ta sig utan bil. Det är ett skäl. Jag skulle vilja ställa en fråga till Carl-Erik Skårman. Jag nämnde att kommunerna under den tid då de inte hade möjlighet att reglera i detaljplan avstod från att ta fram nya planer. Då användes de gamla planerna, men gamla planer kan vara dåliga. Är inte det också konkurrenshämmande? Jag skall ta upp frågan om skärgården också. Som jag sade i mitt anförande vill vi underlätta och inte krångla till bestämmelserna, men jag pekade också på att det är väldigt viktigt att väga intressen mot varandra. Det är det man måste göra i många fall.
Fru talman! Min fråga gällde sammanfattningsvis om det inte är bättre att byggnadsnämnderna lär sig hur de skall hantera sina stora maktbefogenheter i stället för att man ger dem ytterligare möjligheter att detaljbesluta i efterhand på ett sätt som gör det både dyrare och besvärligare för medborgarna.
Fru talman! Byggnadsnämnderna har stora möjligheter, men de behöver också redskapet att kunna reglera handelsändamålet i detaljplan. Jag fick inget svar på frågan om det inte var konkurrenshämmande att inte kunna släppa fram detaljplaner med handelsändamål.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Lilian Virgin. Hon och socialdemokraterna anser att det inte finns några skäl att förbättra för byggande och boende i skärgården. Jag måste säga att jag blev lite förvånad, särskilt eftersom jag vet att Lilian Virgin kommer från Gotland. Jag skulle vilja fråga om Lilian Virgin tycker att t.ex. strandskyddet är rättvist. Ger det strandskydd vi i dag har möjlighet för människor att bygga och bo i Stockholms skärgård på samma sätt som i Norrlands skärgård? Det är kanske en bit som Lilian Virgin inte har tittat på. Byggregler hindrar också ett fortsatt fastboende när det gäller generationsväxlingar. Traditionella kust och skärgårdsnäringar som fiske och jordbruk har det jättejobbigt i min egen skärgård - det som kallas uppländska skärgården. Jag förstår inte Lilian Virgins och socialdemokraternas inställning i den frågan. Det behövs förbättringar.
Fru talman! Jag antar att Rigmor Ahlstedt slår vakt om strandskyddsreglerna därför att vi vet att de är viktiga. Däremot skall de inte helt förhindra allt byggande i skärgården. För att man skall kunna bygga i skärgården måste man ändå ta hänsyn till vissa andra förhållanden. Jag nämnde i mitt anförande att man också kan behöva ta hänsyn till grannar. Vi vill inte onödigtvis krångla till reglerna, och det anser vi inte heller att PBL gör. Det har blivit lättnader i PBL. Det var det jag ville peka på.
Fru talman! Lilian Virgin svarar inte på frågan om möjligheter för generationsväxlingar i skärgården, som också är något väldigt besvärligt. Strandskyddet är inte heller bra som det är i dag. Jag tycker faktiskt att det hade varit bättre om socialdemokraterna, nu när man ser vissa svårigheter, yrkade bifall också till motioner som inte kommer från det egna partiet, så att vi kan få det bra i landet.
Fru talman! Det finns inga skiljaktigheter vad gäller det sista som Rigmor Ahlstedt säger, dvs. att vi skall få det bra i landet. Men även när det gäller generationsväxlingar, Rigmor Ahlstedt, behöver man göra en prövning och väga intressen mot varandra. Den prövningen kan man göra med den tanken att det gäller generationsväxling. Man kan försöka hjälpa till så att det går att få till stånd det man vill göra.

Fru talman! Jag skall koncentrera mitt anförande på etablering av externa köpcentrum. I Skåne har vi upplevt vad dessa etableringar leder fram till och vilka effekter de har fått på flera områden inom länet. Det är också med stor oro vi ser fram emot följderna av Öresundsbron. Flera av de nu föreslagna etableringarna bygger på ett kundunderlag även från andra sidan sundet, och nästan uteslutande på ett bilburet kundunderlag. Vi kan än så länge konstatera att de negativa effekterna klart överväger. Jag vill här peka på några av dem. De flesta problemen är välkända och borde fått fler att fundera på behovet av förändringar. Att man ökar reslängden för inköp, och då framför allt den bilburna reslängden, innebär en ökad miljöbelastning i form av utsläpp och buller och fjärmar oss ifrån både Agenda 21-målet och klimatkonferensernas resultat. Det tätbebyggda samhället borde ur miljösynpunkt ha en fördel bl.a. när det gäller behovet av transporter för inköp, eftersom kundunderlaget oftast är tillräckligt stort i det direkta närområdet. Dessutom kräver de externa handelscentrumen ofta utbyggnad av vägar både från tätorten och på etableringsorten. Samhället får oftast stora underhållskostnader när det gäller att upprätthålla tillgängligheten för kunderna. Om vi menar allvar med våra stolta deklarationer om det hållbara Sverige bör vi se till att dessa etableringar kraftigt begränsas. Fru talman! Utöver miljöpåverkan kan vi se en rad andra olika negativa effekter av etableringarna. Oftast påverkas även handeln i stadskärnorna vad det gäller normalutbudet, och i vissa fall också med utarmning. Oftast ersätts det s.k. normalutbudet i stället av dyra specialbutiker som har en inriktning på mycket köpstarka kundgrupper. Dessutom kan vi se hur servicen i städernas ytterområden också utarmas, och här finns ofta den grupp konsumenter som saknar tillgång till egen bil och som därför inte kan tillgodoräkna sig de eventuella fördelar som finns med externa och halvexterna köpcentrum. Det som i bästa fall skulle vara fördelen med dessa etableringar är just lägre priser och generösare öppethållandetider för köpstarka bilburna konsumenter. Effekterna för andra konsumenter är motsatsen, nämligen försämrad service, minskat utbud och högre priser. Jag tror inte att det jag har sagt är vare sig särskilt kontroversiellt eller någon nyhet. Tvärtom tror jag att dessa kunskaper är ganska självklara för de flesta. Varför uppstår då en sådan situation som den i Skåne? Jag tror att det går att hänföra till sex huvudskäl. För det första: Utvecklingen av handeln går snabbt. Ofta har kommunpolitiker och planerare inte möjlighet att förutse utvecklingen och behoven i handeln, och därmed har man också svårt att överblicka effekterna av etableringarna. Handeln har stor påverkan på det dagliga livet för oss alla. Vad som är bra för den ena är inte nödvändigtvis bra för den andra. För det andra: Kommunerna styrs ofta av förhoppningar i stället för av ordentliga konsekvensanalyser. Det är förhoppningar om nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommunen i kombination med en rad s.k. dynamiska effekter. Risken är påtaglig att effekterna blir de rakt motsatta, åtminstone vad det gäller skatteintäkter och arbetstillfällen. Idén med stormarknaden är att med bl.a. låga priser hålla hög omsättning och genom låg personaltäthet hålla kostnaderna nere. Den handel som slås ut av etableringarna är ofta småföretag med hög personaltäthet, och den totala summan arbetstillfällen tenderar snarare att minska. Dessutom är det länge sedan kommunerna kunde beskatta företagen, så den delen av intäkterna tar staten hand om. För det tredje: Beslut om lokalisering av köpcentrum och stormarknader behandlas ofta som ett enfrågeprojekt och styrs av enskilda ekonomiska intressen på bekostnad av det allmännas intresse. För det fjärde: Politiker och planerare är ofta rädda för att hämma den fria konkurrensen och glömmer bort att man slår undan förutsättningen för konkurrens för andra. Saknar man tillgång till ett starkt kapital kan man inte konkurrera om den billiga marken och de stora etableringarna och i förlängningen inte heller om de bilburna köpstarka konsumenterna, dvs. att man genom att ge vissa företag tillgång till billig mark och goda parkeringsmöjligheter snedvrider konkurrensen gentemot dem som saknar dessa möjligheter. För det femte: Det kommunala planmonopolet används ofta som ett skäl för att anta dåliga otillräckligt analyserade planer, naturligtvis bl.a. utifrån svårigheten att göra just dessa planer. För det sjätte: Kritiken måste också riktas mot länsstyrelsernas alltför passiva hållning när det gäller deras roll som samordnare av mellankommunala, regionala och nationella intressen. Fru talman! Det hade varit lockande att föreslå ett allmänt förbud mot etableringar av externa köpcentrum. Jag gör inte detta med hänsyn till det kommunala planmonopolet, som jag anser vara värt att bevara så långt det över huvud taget är möjligt. Det vi föreslår är i stället en skärpning av plan och bygglagen på det här området. När plan och bygglagen infördes 1987 var det mycket för att stärka kommunernas makt över planfrågorna. Utgångspunkten var att det kommunala självstyret var betydelsefullt. Dessutom hade kommunsammanslagningarna ökat kommunernas storlek och därmed också förutsättningarna för en fungerande förvaltningsorganisation kring planfrågorna. Detta har tyvärr lett fram till missuppfattningen att kommunerna kan göra precis som de vill. Plan och bygglagen ger ramen för beslut om markanvändningen och ställer stora krav på intresseavvägningar och beslutsunderlag. Det uttrycks också mycket klart att kommunen skall ta hänsyn till både det allmännas och det enskildas intressen, och om en detaljplan skulle medföra oacceptabla intrång i motstående intressen får inte planen godtas. Det är också klart uttryckt, vilket är viktigt att påpeka, att det kommunala planmonopolet inte sträcker sig utanför kommunens gränser och att planläggningsbeslut som får effekter på andra kommuner skall samordnas. Om samordningen misslyckas skall i normalfallet planen inte antas. Det finns en rad andra regler som styr planbesluten och som borde kunna användas för att bevaka det allmännas intressen. T.ex. har länsstyrelserna skyldighet att självmant pröva planläggningsbeslut som kan få skadlig påverkan på miljön. I proposition 1994/95:230 betonas och förtydligas bestämmelserna kring miljöhänsyn vid planering. Vidare kan vi konstatera att det ställs hårda krav på kommunerna när det gäller avvägning mellan olika intressen inom kommunen och på samma sätt i relation till andra kommuner. Fru talman! Trots att det redan finns en hel del regleringar kring etableringsfrågorna anser Vänsterpartiet att det behövs en förstärkning i plan och bygglagen. Om inte annat visar verkligheten i Skåne att så är fallet. Länsstyrelserna måste få starkare instrument för att kunna bevaka samordningen i mellankommunala beslut och i beslut som påverkar hela regioner. Det är också viktigt att länsstyrelserna får större förutsättningar att ta till vara det nationella intresset. Det kan bl.a. handla om våra förutsättningar att efterleva de miljömål som är uppsatta. Vi föreslår därför två förtydliganden i PBL när det gäller lokaliseringsbeslut som får mellankommunala och regionala effekter, utan att för den skull göra några större inskränkningar i det kommunala planmonopolet. Det är för oss mycket underligt att vi inte fått majoritet för vårt förslag, med tanke på den debatt som har förekommit och deklarationerna från i stort sett alla partier om betydelsen av ett ekologiskt hållbart Sverige. Tydligen är det långt mellan högtidstal och faktiska beslut. Vårt första krav är att ställa formella krav på beslutsunderlaget inför varje beslut som får mellankommunala och regionala konsekvenser. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för ordentliga konsekvensutredningar och ge länsstyrelserna ett verkningsfullt redskap i diskussionerna mellan kommunerna. Det andra är att ställa krav på att planläggningsbeslut, oavsett vad som får ingripande regionala effekter, skall belysas i översiktsplan före detaljplanläggning. Fru talman! Jag yrkar utifrån det jag föredragit bifall till reservation 4 under mom. 4 och instämmer i övrigt i Owe Hellbergs yrkande.

Fru talman! Det är glädjande att Sten Lundström inte anser den kommunala självbestämmanderätten vara en ko eller något annat heligt kreatur. Å andra sidan blir jag lite oroad över att han vill rycka av kommunerna deras ansvar i det här sammanhanget. De har ett planansvar. Skall vi ständigt höja ansvaret uppåt i hierarkin riskerar vi att sitta i riksdagen med de skånska stadsplanerna, och det var inte meningen. Det finns möjligheter för kommunerna att säga nej till bebyggelse. Man är inte tvungen att säga ja till en stormarknadsetablering. Man har t.o.m. allt mindre incitament att göra det, då kommunerna inte har någon möjlighet att beskatta juridiska personer. Vill man värna om servicen i den lokala tätorten kan man helt enkelt säga nej. Det finns exempel på goda stadsplaneringar i landet. I t.ex. Lidköping i Skaraborgs län finns exempel på en mycket väl fungerande stadskärna med god försörjning och låga priser, eftersom man har skött sin stadsplanering på ett bra sätt. Jag kan också visa på Ekerö kommun i Storstockholmsområdet, som på ett bra sätt replierat på storstaden när man etablerat sitt lokala centrum. På det viset åstadkommer man goda lösningar för medborgarna med låga priser och god försörjning i alla fall. Det är mer bevänt med att försöka återföra ansvaret till kommunerna, som har maktmöjligheterna, än med att rycka av dem ansvaret genom att införa nya bestämmelser som lägger ansvaret på en högre administrativ nivå.
Fru talman! Carl-Erik Skårman! Det är naturligtvis inte så att länsstyrelsen i dag inte intar en roll i det här. Länsstyrelsen har redan i dag möjlighet att vara delaktig i planbeslut som får mellankommunal, regional och nationell påverkan. Det vi yrkar på är inte under någon som helst omständighet att begränsa det kommunala självstyret avseende de etableringar som är inomkommunala. Detta handlar för vår del om de beslut som får effekt på andra kommuner än den egna. Det är här vi anser det nödvändigt att kommunerna i viss mån tappar en del av sin beslutanderätt och att man fattar regionala och interkommunala beslut på en sådan nivå att alla kommuner som berörs av besluten faktiskt omfattas. Det är också nödvändigt att se till att få ned mängden inköp som görs per bil för att vi skall kunna upprätthålla de beslut som bl.a. Carl-Erik Skårmans eget parti har ställt sig bakom i klimatkonferensens anda.
Fru talman! Viktigt i ledarskap är att inte rycka av underställda det ansvar de har. Detsamma gäller för statens och kommunernas organisation. Har vi nu lagt ansvaret för stadsplaneringen på kommunerna skall vi icke onödigtvis rycka av dem det ansvaret. Framför allt mot bakgrund av att länsstyrelserna - vilket Sten Lundström själv påpekar - redan har ett ansvar att uppmärksamma kommunerna på när de är ute på fel väg och initiera exempelvis regionplanering bör vi inte nu införa nya bestämmelser som gör det möjligt för kommunerna att springa ifrån sitt ansvar i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Carl-Erik Skårman under inga som helst omständigheter är beredd att begränsa bilismens utbredning när det gäller inköpshandel och liknande - allt i den heliga konkurrensens anda. Carl-Erik Skårman är inte beredd att göra de förändringar som enligt mig är fullständigt nödvändiga för att få rimligare proportioner på denna handel. Jag tycker att det är tragiskt att Carl-Erik Skårman inte kan se skillnaden mellan det kommunala självstyret och det styre som handlar om hela regioner och nationella intressen och att det faktiskt behövs olika beslutsnivåer även när det gäller de här sakerna.
Fru talman! Jag anser liksom Sten Lundström att det är viktigt att kunna reglera detta. Men jag anser också att kommunerna har de lagliga verktygen. De skall bara lära sig att använda dem. När det gäller Skåne har ju Skåneregionen ytterligare möjligheter genom att man ingår som försökslän i verksamheten med regionalt utvecklingsansvar. Man har också varit bra på väg när det gällt sådana här etableringar som rör flera kommuner. Det är alltså inställningen hos politikerna i regionfullmäktige som har styrt det här en hel del. Nu när planerna ändå antogs visade ju länsstyrelsen att man har möjlighet att gripa in. Det gjorde man på så sätt att man upphävde de här planerna, just med motiveringen att samordningen inte hade skett på lämpligt sätt. Nu vet vi att detta är överklagat till regeringen och kommer att avgöras där.
Fru talman! Vi kan konstatera att det som Carl Erik Skårman befarade är det som kan hända med dagens lagstiftning, nämligen att regering och riksdag till slut blir de som får avgöra dessa frågor. Det som vi vill uppnå med vår motion i denna fråga är att stärka regionens förutsättningar, och jag kan bara beklaga att Skåne inte fullföljde det som man var på väg att göra. Det innebar egentligen det som vi har skrivit, nämligen det som region Skåne till stor del var beredd att en gång fatta beslut om men som man har backat från. Det enda som vi vill med detta är att se till att stärka regionens möjligheter att påverka de regionala frågorna.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att Lilian Virgin och jag inte är överens. Jag tycker inte att regionen har tillräckligt starka instrument för detta. Om så hade varit fallet hade jag naturligtvis inte väckt en motion i vilken det krävs ytterligare två instrument för regionens räkning. Jag beklagar bara att socialdemokratin inte kan dra lärdom av det som hänt, där de mellankommunala besluten i Skåne inte har lett till någon särskilt positiv bild utan snarare en explosion av externa handelscentrum, vilket vi riskerar att få se i betydligt fler regioner om vi inte nu ger länsstyrelserna och kommunerna tillräckliga redskap för att stoppa dessa etableringar.

Fru talman! Per Bill undrade om det var på grund av att vi sitter vid köttgrytorna i Rosenbad som vi inte tillstyrker denna motion. Det kan väl ligga någonting i det. Jag kanske inte är precis lika orolig som Per Bill för att folkomröstningsresultatet inte skall följas. Jag tycker att Per Bill föregriper beslutet och dessutom ger sig själv tolkningsföreträde i fråga om vad demokrati egentligen är. Per Bill föregriper beslutet på så sätt att han säger att detta folkomröstningsbeslut inte kommer att följas. Jag är inte lika orolig för det. Vissa tecken som tyder på att regeringen har utsatts för påtryckningar av bl.a. Västmanland kanske är sådant som vi behöver vara uppmärksamma på. På den punkten delar jag absolut motionärens synpunkter på att man måste följa frågan väldigt noga. Men att däremot föregripa beslutet och säga att man inte kommer att följa folkomröstningsbeslut tycker jag är att ta i.

Fru talman! Jag vet inte om Per Bill var här när jag höll mitt anförande. Men slutsatsen av just det som rörde länstillhörigheten för Heby kommun var att jag ändå tillstyrkte länstillhörighet men valde att avstyrka motionen. Jag anser därför inte att själva motionen säger så mycket om själva länstillhörigheten utan den är mer ett påpekande till regeringen att man minsann kommer att hålla ögonen på att detta skall behandlas. Men jag anser att den skrivning som finns i betänkandet om att man skall ta tillbörlig hänsyn till folkomröstningsresultatet är till fyllest.

Fru talman! Jag tycker att Per Bill ger en felaktig beskrivning när han påstår att regeringen drar detta i långbänk. Kammarkollegiet har ju till uppgift att utreda, och såvitt jag har hört är det nu föremål för remissbehandling. Jag lyssnade också på förra veckans interpellationsdebatt. I den fanns det företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Och jag kunde inte finna att någon av dem som debatterade då hade någon annan uppfattning än att Kammarkollegiet skulle utreda och att utredningen skulle avvaktas. När det gäller skyndsamhet är det ju så att alla myndigheter har ett allmänt krav på sig att de skall arbeta skyndsamt.

Fru talman! Jag tänker prata om endast en sak, men en sak som inte är så liten. Det gäller den pågående samhällsförändrig som hela tiden sker, också medan vi talar här, och som köpcentrum och stormarknader ställer till med. Jag och Miljöpartiet vill, precis som Carl-Erik Skårman sade i sitt inledningsanförande, att kommunerna tar ett helhetsansvar i sin planering. Detta är oerhört viktigt. Staden i sin helhet är ett kulturlandskap. Om kommunen tillåter t.ex. livsmedelsförsäljning på industrimark förändras hela kulturlandskapet, t.ex. som i Katrineholm där Mattorget och Spar Inn har slagit ut småbutiker och kvartersbutiker i centrala delar av staden och i de yttre delarna. Hela kulturlandskapet förändras därmed. Det här sker i en rasande fart i Sverige och slår sönder förutsättningarna för en utveckling av våra egna europeiska städer. Det ena köpcentrumet efter det andra och den ena stormarknaden efter den andra beslutas enskilt i kommuner, utifrån en amerikansk modell där själva förutsättningen för samhällsplaneringen baseras på en separering av boende och handlande. Det är en samhällsplanering grundad på en av bilsamhällets värsta avarter. Den diskussionen saknar jag i dag ute i kommunerna. Handlandet förutsätter nämligen bil. Konsekvenserna för alla städer, såväl stora som små, och för större städers förortscentrum - det gäller även Stockholms stad - är utarmning och i sista hand döda centrum. De förortscentrum som byggdes på 60 och 70 talen kommer förmodligen att drabbas allra hårdast. Carl-Erik Skårman, vi har många sådana i Stockholms stad! Konsumenterna vill ha köpcentrum och stormarknader, sägs det. I synnerhet barnfamiljer vill ha köpcentrum, säger en del. Men än så länge har jag inte hört någon definiera vem den här konsumenten med behov av köpcentrum är. Än mindre har jag hört någon säga sig vilja att det egna lokala centrumet skall utarmas. Däremot vet jag att det i en undersökning om resvanor i Gävle frågades om resvanor vid butiksinköp. Undersökningen gav besked om att 50 % av kundbesöken sker med bil och att 40 % av inköpen görs av personer som går eller cyklar. Det är alltså lokala dagligvarubutiker i lokala centrum som svarar för en stor del av dagligvaruinköpen. Om Gävle fullföljer planerna på köpcentrum kommer, beräknas det, 25 % Vidare finns det skräckexempel från Sörmland som visar hur kommuner konkurrerar med varandra om kunder och låter köpcentrum byggas precis invid kommungränserna. Att länsstyrelsens samordnande roll fungerar väldigt olika i olika län vet vi. I Skåne har Regionförbundet gått ut och sagt att man inte klarar av trycket från de 20 stormarknader som vill etablera sig i regionen. Fru talman! Developer kallas den amerikanska modell som redan tillämpas - marknaden kommer till kommunen, knackar på dörren och säger: Vi vill bygga ett köpcentrum. Bra, säger kommunens företrädare, för det ger jobb. I Tyskland ges befintliga butiksägare utrymme att tala om vad de tycker innan en nyetablering av köpcentrum eller stormarknader sker. Det tycker jag är ett gott exempel för den europeiska modellen. I Norge har man infört ett femårigt panikstopp för nya stormarknader och köpcentrum, och i Danmark finns det en lagstiftning där det i första hand sägs att nya butiker skall förläggas till befintliga centrum i städerna. Utskottet hänvisar till PBL, till de av riksdagen fastställda miljömålen, till de kommunala plan och byggmonopolen och till länsstyrelsens samordnande roll. Visst, det är helt rätt men uppenbarligen fungerar det inte. Då är det vårt samhällsansvar, ett ansvar för oss här i riksdagen, att se till att det fungerar. Det är alltså vårt ansvar att se till att de olika delarna tillsammans skapar nämnda helhet så att det inte blir en helhet som ingen har efterfrågat, utan så att det blir en helhet som vi vill ha, nämligen ett levande Sverige och levande städer. Mot den bakgrunden föreslår jag att ett moratorium införs vad gäller nya köpcentrum och stormarknader. Kalla det gärna panikstopp, som man gör i Norge! Den nya miljöbalken säger att vi skall lägga ned mera tyngd på hur miljökonsekvensbeskrivningar tas fram, och det är bra. Men mest angeläget just nu är ett moratorium så att vi kan få en bred samhällsdiskussion om hur vi vill förädla det kulturarv som faktiskt utgör grunden för alla svenska städer, för den europeiska staden. Jag menar att det i dag finns tillräcklig kunskap om hur vi påverkas av den rumsliga miljön. Riksdagen har t.o.m. tagit beslut här och konstaterat att vi påverkas av den miljö som vi befinner oss i. Det finns en klar risk att man, innan vi hunnit fundera ut hur vi vill ha miljökonsekvensbeskrivningar och även andra konsekvensbeskrivningar och även lärt oss hantera dessa i den demokratiska processen, har hunnit bygga hundratals nya köpcentrum eller stormarknader. Själva grundförutsättningen för dagens städer, det som vi alla här vill skydda, har då slagits sönder. Just nu planeras i Sverige 30 nya stormarknader på totalt en miljon kvadratmeter. Då går det inte att sätta frågetecken efter detta med om stadskärnor kommer att överleva eller om de kommer att utarmas. Vi måste veta detta, så att det blir ett demokratiskt beslutsunderlag och inte, som nu, ett hysteriskt kommunalt beslut grundat på att arbetstillfällen ges under en kortare byggperiod. Lämpliga styrmedel är omfattande konsekvensanalyser, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Detta skall vara obligatoriskt. Det borde nämligen vara länsstyrelsens jobb att inte bara verka för lämplig samordning. Medan den europeiska staden tillåts slås sönder i Sverige stärks dess ställning i övriga Europa. Därför säger jag: Inför ett moratorium nu!
Fru talman! Stadsbyggnadskonst är inte lätt. Däremot är den mycket viktig. Det gäller att blanda bostäder, arbetsplatser, allmänna ytor och kommunikationsvägar på ett bra sätt och så att alla invånares önskemål tillgodoses. Jag menar att det faktiskt finns de som har ett legitimt intresse av att ta bilen för att inhandla vissa saker. Det är nämligen inte så lätt för en fyrabarnsfamilj att på cykel köra hem blöjbalar och alla mjölkpaket. Om man till varje pris hindrar en stadsplanering som gör det möjligt att ta bilen till city eller till centralortens centrum för att inhandla nämnda saker poppar omedelbart ett antal köpcentrum upp, just därför att det finns vissa grupper som har ett legitimt intresse av att göra sina inköp på det här sättet. Därför är det viktigt att se till att de europeiska stadskärnorna, inklusive våra egna, kan tillgodose de inköpsbehov som våra medborgare har, inklusive barnfamiljer och äldre som har svårt att röra sig. Därför är det viktigt att vi ställer större krav på att kommunerna lever upp till sitt ansvar. I annat fall blir det köpcentrum. Centralistiska administrativa och byråkratiska bestämmelser gör inte livet bättre.
Fru talman! Jag förstod inte riktigt vad Carl-Erik Skårman egentligen ville säga. Jag tror att vi är helt överens om att vi vill ha helhet, blandad bebyggelse, bostäder, arbete, närservice. Vi är helt överens om det. Men vi måste veta, innan vi tillåter köpcentrum, att vi inte slår ut den lokala dagligvaruhandeln. Vi måste ha gott om tid att diskutera vad det är för samhällsförändring vi vill ha. Vi måste se staden i dess helhet. Då kan det inte vara så att vi blundar för det som har hänt i de städer som har tillåtit livsmedelsförsäljning på industrimark att expandera. Tomterna är billigare där, det blir lägre hyror och du kan hålla nere priserna. Men samtidigt som du som konsument vill ha ett billigt pris måste du få ta ställning till om du accepterar att 25 % av affärerna i ditt centrum stängs.
Fru talman! Vill vi att våra traditionella centrala delar av våra samhällen skall överleva kan vi inte förbjuda all parkering och jaga ut bilarna ur de centrala delarna, om vi vill att centrum skall fungera som varuförsörjare för hela kommunen. Det finns de som har legitima intressen av att använda bilen till sina inköp. Det är hela poängen.
Fru talman! Jag förstod inte heller nu vad Carl Erik Skårman egentligen är ute efter. Påstår Skårman på något sätt att jag har sagt att all biltrafik skall förbjudas då vet jag inte hur han lyssnat på mitt anförande. Men det föranleder mig att komma ihåg vad miljöpartiet i Turin i Italien lyckades genomföra. Där finns en fantastisk stadskärna som har mycket små lokala butiker. För ett antal år hade man en vidrig trafiksituation. Det lokala kommunala miljöpartiet lyckades att införa att köpcentrumgatan blev bilfri. Alla näringsidkare trodde efter att ha lyssnat till några propagandister - jag vet inte vilka men man kan misstänka några - att alla affärer skulle få stänga. Tänk, efter det att man hade stängt av för genomfartstrafiken började det lokala näringslivet blomstra. Människor älskar att promenera där och köpa än mer och tycker att det är mycket trevligt att socialt umgås i stadskärnan i en trevlig bilfri miljö. Jag rekommenderar ett besök i Turin.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att kommentera motion 202 där det föreslås att riksdagen genom tillkännagivande skall uppmana regeringen att skyndsamt bifalla Heby kommuns framställan om att få tillhöra Uppsala län. Utskottet säger att man inte tycker det, utan man bör avvakta pågående utredning. Varför tycker vi motionärer att det är så bråttom med det här? Jo, tidigare talare från Uppsala län har varit inne på det. Här han man hållit en folkomröstning. Entusiasmen i Heby kommun är mycket stor. Dessutom upplever vi alla att det här inte borde vara någon komplicerad fråga. Det borde inte vara en fråga som kräver lång tids utredande. Här har 60 % i en folkomröstning sagt ja till att överföras till Uppsala län. Alla politiska partier i Heby kommun säger ja. Alla politiska partier i Uppsala hälsar Heby kommun välkommen till Uppsala län. Då är det här, menar vi, en viktig demokratifråga. Ta nu vara på entusiasmen och ge inte hebyborna den uppfattningen att det engagemang som de visat i en folkomröstning och resultatet av folkomröstningen inte spelar någon roll, så att entusiasmen avtar. Ta inte den risken! Det är i första hand därför som vi motionärer tycker att det är så viktigt att vi nu uttalar att det bör gå snabbare att lägga fram ett förslag än det synes nu göra. Jag sade alltså att alla partier i Heby står bakom förslaget. Jag är nyfiken på vad socialdemokraterna i vårt län egentligen säger. Är det så att ni tycker att det är okej att man låter entusiasmen slockna? Vad säger miljöpartisterna på Uppsalabänken: Är det okej? Är det inte viktigt att ta vara på entusiasmen från folkomröstningen? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16 under mom. 19.

Fru talman! Gunnar Goude är inte här nu, men jag har förvissat mig om att alla är överens om att folkomröstningsresultatet i Heby skall efterföljas. Det är en självklarhet. Det finns få som är så starka folkomröstningsförespråkare som Miljöpartiet. Det borde Harald Nordlund veta. Vi har dessutom en vilja att stärka folkomröstningsinstitutet. Jag undrar om de andra partierna är beredda att ställa upp på att det inte är kommunfullmäktige som skall avgöra utan folket, 10 % av de röstberättigade, som skall få avgöra om en folkomröstning skall hållas. Nu har en folkomröstning hållits. Jag väntar också på svar från socialdemokraterna. Jag vet att det finns tongångar i Västmanland som är lite oroande.
Fru talman! En självklar slutsats av detta borde vara att Miljöpartiet sluter upp bakom motionen och faktiskt yrkar bifall till den för att, som jag tidigare sagt, ta vara på entusiasmen i Heby kommun. Låt oss visa hebyborna att det är viktigt med en folkomröstning och att det är viktigt att vi tar vara på deras engagemang.
Fru talman! Dessvärre handlar inte motionen om folkomröstningen utan om hur regeringen skall handla när den handlägger det här ärendet, man skall ta tillbörlig hänsyn, om det skall ske skyndsamt och hur man skall se på det. Jag kan se att en helt vanlig beredning av ärendet, såsom det är tänkt och med den noggrannhet som krävs, t.o.m. stärker möjligheterna för att det kommer att gå precis den väg som ni önskar. Att skyndsamt behandla detta kan leda till en viss slarvighet, att man ger efter för påtryckningar från socialdemokraterna i Västmanland, att man tycker att det är så känsligt att man låter bli att behandla det eller att man väntar på en regional utredning. Jag tror att det kan vara precis tvärtom mot vad Harald Nordlund säger.
Fru talman! Risken nu är att man sänder ut signaler om att det föreligger stor tveksamhet i sakfrågan. Det är det som är allvarligt. Vi föreslår inte att man skulle slarva över frågan. Skyndsamhet behöver inte medföra slarv.

Fru talman! Jag hade inte tänkt att förlänga debatten om Heby alltför mycket, men som riksdagsman för kristdemokraterna i Västmanland och efter ha talat med partiet på distriktssidan, folk i Heby kommun och kommunpolitiker konstaterar jag att det finns en stor oro över att folkomröstningsresultatet inte kommer att beaktas. Att socialdemokraterna sin vana trogen gräver ned frågan i en utredning är lätt att förstå, det händer också med mycket annat. Att kristdemokrater, moderater, folkpartister och centerpartister säger att man skall beakta folkviljan är inte heller så svårt att förstå, det brukar vi göra. Men det som förvånar är Miljöpartiet. I Heby har Miljöpartiet talat för folkomröstning. Man har upplevt Miljöpartiet som positivt. Men när frågan kommer upp i form av en motion till utskottet säger man nej. I Heby är oron rätt stor över den här frågan. Jag vill yrka bifall till reservation nr 16. Jag hoppas och önskar också att Miljöpartiet gjorde sammalunda. I Heby vill man ha besked så fort som möjligt. När det gäller en del praktiska problem som har lyfts fram finns det redan i dag avtal mellan landstingen i både Västmanland och Uppland. Det mesta talar nog för att frågan bör kunna beredas rätt så snabbt. Jag hoppas att folkviljan i Heby skall beaktas.
Fru talman! Jag får tydligen svara för Miljöpartiet. De andra partierna kan jag inte svara för. Utskottsmajoriteten har sagt att vi har en viss tilltro till att det här ärendet kommer att behandlas som det bör, nämligen att man tar hänsyn till resultatet av folkomröstningen. Däremot undrar jag om Magnus Jacobsson menar att det är riksdagen som skall avgöra denna fråga. Det låter nästan så, eftersom den ena talaren efter den andra tar upp frågan som om motionen gällde folkomröstningen, som om motionen inte gällde att man är tveksam till om ärendet skall behandlas skyndsamt eller ej. Vi pratar om olika saker. Det är bara att läsa innantill vad motionen handlar om. Man är ängslig för att folkomröstningsresultatet inte skall följas. Det är inte fråga om vad resultatet av folkomröstningen blev eller om resultatet skall följas eller ej. Här är det fråga om ord och tolkningar av begreppen tillbörligt och skyndsamt.
Fru talman! Det är helt korrekt. Det är inte riksdagen utan det är regeringen som efter utredning av Kammarkollegiet som skall avgöra frågan. Men det finns fortfarande en stor oro i Heby över hur resultatet skall följas. Om denna kammare fattar det beslut som motionen innebär, vilket den kan göra om Miljöpartiet ändrar sig, vore det en mycket kraftig signal från kammaren till regeringen om vad vi tycker vore ett vettigt beslut. När det gäller rikets indelning är det regeringen som fattar beslut. Det är jag och alla i Heby mycket medvetna om. Men jag skulle ändå önska att hebybornas vilja beaktades. Jag tror att detta vore en bra signal.
Fru talman! Magnus Jacobsson hänvisade till att det är regeringen som avgör. Jag anser att frågan är avgjord. Den har avgjorts i en folkomröstning. Jag vill i så fall lägga avgörandet på kommunen. Frågan är avgjord. Hur det sedan skall gå till är en sak som skall beredas. Det anger kanske den riktning som jag tycker att det hela skall ta. Det är inte fråga om ifall folkomröstningens resultat skall beaktas. Det gäller snarare hur det skall gå till. Jag förstår att det kan ta sin tid.
Fru talman! Den formella gången är fortfarande så att det är regeringen som beslutar, och det finns fortfarande en oro. Det är ju glädjande att Miljöpartiet anser att frågan redan är avgjord, men då får ni gärna trycka på samma knapp som jag - tyvärr den röda knappen i det här fallet. Det hade varit glädjande och det hade gett den signal som hebyborna vill ha. Jag tror även att Miljöpartiets trovärdighet då hade ökat. Nu säger man att man är för, men det händer inte mycket mera.

Fru talman! Det har efterlysts åsikter om och synpunkter från samtliga partirepresentanter från Uppsala län på hur vi ställer oss i den här frågan. För vår del har vi aldrig motsatt oss den principen att man skall rätta sig efter en folkomröstning. Däremot - vilket jag tycker är ganska viktigt och som också den här debatten har visat - har historien om Hebys länstillhörighet varit en infekterad fråga under många års tid, mer eller mindre - det skall erkännas - men frågan har hela tiden funnits med. Det är aldrig bra för en kommun att ha sådana spänningar inom sig när det gäller den här typen av frågor. Det har erfarenheten visat. Nu har folkomröstningen hållits. 60 % av kommuninvånarna har sagt ja till att byta län till Uppsala län och närmare 40 % har sagt nej. Då kvarstår frågan: Hur får vi en så stor enighet som möjligt så att så många som möjligt blir nöjda med slutresultatet? Ett av de viktigaste argumenten när regeringen skall avgöra frågan är att det förutom ett folkomröstningsutslag finns en tydlig utredning av vad detta får för konsekvenser. Frågan får inte leva vidare år efter år, därför att det finns de som är missnöjda och säger: Det där var en tillfällig opinion i en folkomröstning. Konsekvenserna utreddes aldrig ordentligt. Mer eller mindre hälften av kommuninvånarna får inte vara missnöjda. Det vore det absolut sämsta, och det borde vi allihop vara överens om som tycker att hebyborna nu skall få ett slut på frågan i så bred enighet som möjligt. När regeringen till sist har fattat sitt beslut skall det också finnas ett underlag som gör att alla känner tillit till det. Detta är absolut en av de viktigaste delarna i detta. Jag har stort förtroende för Kammarkollegiet som skall göra utredningen när det gäller en allsidig belysning av vilka konsekvenserna blir. Regeringens ansvar är att se till helheten och inte bara till ett folkomröstningsresultat i Heby kommun. Den motion som det har hänvisats till är just den springande punkten, för att hebyborna snart vill ha ett svar på sina frågor förstår vi alla. Många talar om entusiasmen från hebyborna, och sedan vill man glömma de 40 % som sade nej i folkomröstningen. Låt entusiasmen komma fram när det finns ett underlag som bevisar att regeringen har väl på fötter när man väl fattar sitt beslut. Vad som står i motionen är att folkomröstningen skall vara helt vägledande. Om den hade varit helt vägledande hade det inte behövts någon utredning eller något underlag, utan då hade det bara varit folkomröstningsresultatet som hade gällt. Jag har nu så gott jag har kunnat försökt att förklara varför jag inte tycker att det är rätt väg att gå. Jag tycker att det är synd att det blir en politisk debatt om hanteringen av denna fråga i det läge då man har klarat av att få en politisk enighet i Heby om att rätta sig efter folkomröstningsresultatet och att göra en gemensam ansökan om att få byta län.

Fru talman! Jag tänker definitivt inte göra mig till tolk för statsrådet Britta Lejon. Jag har stor förståelse för att hon har en väldigt låg profil i frågan under utredningens gång av precis samma anledning som jag har anfört. Hon vill nämligen inte på något sätt göra antydningar om att regeringen redan har bestämt si eller så, vilket återigen skulle röra upp stämningen, utan hon vill avvakta utredningen och komma med sitt förslag väl grundat. Om Per Bill frågar hur jag personligen ser på valresultatet i folkomröstningen och om utredningarna visar att det inte finns några som helst problem utan är fullt genomförbart utan att det får några allvarligare konsekvenser för några andra, så vill jag som riksdagsledamot och privatperson hälsa Heby kommun välkommen till Uppsala län.

Fru talman! Att Per Bill tycker att detta är så enkelt därför att Per Bill redan har bestämt sig, betyder ju inte att ett statsråd som har något större ansvar, för att uttrycka mig försiktigt, inte skall ligga ganska lågt i sådana här frågor. Det kanske är just därför att hon är demokratiminister som hon så noggrant har lyssnat på företrädarna från Heby kommun om hur folkomröstningen har gått. Men hon kommer också att noggrant studera vad utredningen säger. Därefter kommer hon med all sannolikhet att bilda sig en uppfattning och presentera regeringens förslag. I mina ögon har hon som demokratiminister - jag kanske är något mer partisk i frågan - skött det här alldeles utmärkt.
Fru talman! Jag tycker att det är lite märkligt att Mats Berglind säger att det inte är en politisk fråga. De frågor som vi behandlar här i riksdagen och de frågor som man behandlar i kommunfullmäktigeförsamlingar är politiska frågor, så jag tycker inte att Matsf Berglind skall gömma dig bakom den åsikten. När det gäller folkomröstningar är det anmärkningsvärt att från en ledamot i konstitutionsutskottet få höra att det är bra med folkomröstningar, men att gå från ord till handling - nej, det vill man inte vara med om. Det här är en väldigt långdragen fråga i Heby kommun. Man har inte på något sätt bortsett från vilka konsekvenser det skulle innebära för Heby kommun, utan man har lagt fram faktaupplysningar som visar på fördelar men också på nackdelar. Man har visat att man kulturellt, näringsgeografiskt och arbetsmässigt tillhör Uppland. Vi från Uppsalabänken har tillsammans i dag återigen suttit ned och lyssnat på samtliga politiska partier från Heby kommun, som har enats om att framföra denna åsikt. Jag tycker att det vore märkligt om vi från Uppsalabänken inte samstämt skulle kunna tillstyrka Heby kommuns begäran. Det skulle ge en riktig kick för att visa att vi menar allvar när vi genomför folkomröstningar också i andra frågor.